Herr talman! ”Vi lär icke för skolan utan för livet” — och vi lär i skolan för livet. Med rätta tilldrar sig skolan och dess utformning i dagens starkt och snabbt föränderliga samhälle stort intresse. Drivfjädern till de många reformerna är en självklar önskan att på bästa möjliga sätt förse individen med de kunskaper och färdigheter som behövs för att svara mot livets krav. Jag tror, herr talman, att en saklig bedömning av detta reformarbete visar att den svenska lärarkåren med iver och ansvarskänsla bemödat och bemödar sig om att anpassa sig och göra det bästa av de nya bestämmelserna. Även om en del nyheter mer bär prägel av skrivbordsarbete än praktisk erfarenhet torde ingen kunna förneka kårens lojalitet i det dagliga livet. Men, herr talman, något går trots allt snett i dagens skola —- det måste med stor besvikelse konstateras! En nära nog oavlåtlig hets mot själva skolan från alltför många håll riskerar att skapa inom lärarkåren både opposition, resignation eller desperation, och bland eleverna vilsenhet. Den påtagliga, utbredda känslan av bristande stöd från högsta arbetsgivarhåll ger lärarnas stora arbetstagarkår en utsatthet som står i skarpaste kontrast mot alla strävanden i dagens samhälle att skapa en god och trygg arbetsmiljö. Det har tyvärr, herr talman, gått så långt att, som jag tror, många i lärarkåren upplever Falköpings tingsrätts fällande dom mot fem elever för kränkande behandling av en lärare som ett tröstande bevis på att den yttersta rättvisan i alla fall fungerar — också för lärare! En och annan har väl annars fruktat att ”lärare ligge ogill”, vilket fysiskt eller psykiskt övervåld han än utsätts för. Skrämmande är den insiktslöshet som präglar SECO-ordförandens kommentar till domen. Han säger i en tidning bl.a. att ”det är väldigt småaktigt av en lärare att dra upp en sådan här sak i domstol. I alla tider har lärare varit utsatta för glåpord, det ligger i hela yrket.” Han medger dock att eleverna kan uppträda fruktansvärt mot sina lärare och tänk, herr talman, till sist sträcker han sig så långt i tolerans att han medger att ”lärarna är ju människor dom också”. Herr talman! Var finns den vidsynthet, tolerans, förståelse, allt det som man så starkt understryker som skolans mål? Man lägger ofta skul den på lärarna.

Hur skall man få eleverna att komma i tid och ha böckerna med sig? 4. Elevers uppförande mot lärare och mot varandra. Rökningen och skadegörelsen i skolan är andra på de flesta håll aktuella problem. Skadegörelsen är utomordenligt omfattande och kostar landets skattebetalare miljoner och åter miljoner.

Vid den konfrontationen upptäcker nämligen den unge sin egna konturer. Som det nu är flyter allt på ett för personlighet ödesdigert sätt. I vår rädsla att vara auktoritära berövar vi tyvärr i alltför hög grad ungdomen värdefulla auktoriteter. Även ungdom ur svåra sociala miljöer - eller kanske just den för resten — behöver i hög grad normer. Fasthet kan rymma den djupaste förståelse för individens problem. Regler blir ofta en god ”jagstötta” för den svage. Vi måste, anser jag, söka oss fram till ett fastare normsystem, om vi inte skall tvingas uppleva ett samhälle av laglöshet, rädsla, mobbing och förtryck. Det är en utomordenligt farlig tendens att beteckna varje yrkande på en större fasthet i uppfostran såsom ett konservativt bakåtsträvande. Det samhälle som mitt parti drömt om och arbetar för är ett samhälle där varje individ åtnjuter trygghet, förståelse och arbetsfred. Ett mjukare samhälle och en mildare livskvalitet har det talats om redan tidigare här i dag. Många av de tendenser som nu spåras i samhället verkar rakt emot detta ideal och är, som jag tror, effekter av en pågående, omstörtande verksamhet, som syftar till att inge misstro mot och förakt för samhället och dess funktioner. Visa mig den ungdom som i längden vantrivs med ordning. Visa mig den lärare som inte trivs med sitt arbete, om han får bedriva det under lugna former — utan att skällas för ”jävel” eller ”kärringjävel”. Frihet får inte bli självsvåld, kamratlighet inte utnyttjas till tyranniserande. Alla måste lära sig respekt för arbetet — där är inte allt som det skall i våra skolor. En talare i går påpekade på tal om ungdomsarbetslösheten att det synes finnas ett glapp mellan utträdet ur skolan och inträdet på arbetsmarknaden. Man kan iaktta en arbetsovillighet. Man måste fråga sig om den kan bero på att vi i skolan inte tillräckligt lär ut konsten att arbeta och känna glädje och respekt för och i arbetet. Herr talman! Vi vill skapa livskvalitet i vårt samhälle. Därför måste enligt min uppfattning en ny och intensiv idédebatt tas upp, som rör grunderna för vårt skolväsens former och normer. Vi får inte väja för en rak och öppen debatt utan prestige från någon part — detta för att hjälpa våra ungdomar till större samhällstillvändhet, hänsynsfullhet och hänsynstagande gentemot medmänniskor. Därjämte, herr talman, är det en brännande aktuell nödvändighet att lärarkåren får åtnjuta samma stöd och uppmuntran som andra arbetstagargrupper i vårt land. Eftersom den nya generationen lär i skolan för hela livet, är frågan om livsstilen i våra skolor av största vikt för hela samhället.

Herr talman! De globala problemen och den tilltagande insikten att det är den industrialiserade världen som delvis orsakar dessa gör att allt fler längtar efter nya handlingslinjer för framtiden. Den väg vi nu går leder uppenbarligen fel. Skall vi välja vår framtid eller skall vi låta någon annan göra det åt oss och passivt se vad vi har att vänta oss av framtiden och försöka anpassa oss till detta? Om vi tror att det är möjligt för människan att välja mellan olika utvecklingslinjer och att hon inte bara är objekt för en utveckling som hon inte rår på, då är det väsentligt att vi aktivt arbetar på att få fram en kunskap som visar vart olika handlingslinjer leder. Universiteten har här en nyckelroll. Jag kommer att börja med att från energifrågan ta exempel på hur samhället fungerar, men det här gäller vår samhällsutveckling över huvud taget. Olof Palme sade i sitt energipolitiska tal i Sundsvall: ”Vi bör undvika långsiktiga bindningar och eftersträva en reell handlingsfrihet så att vi i en senare beslutssituation då kunskapsunderlaget är säkrare kan välja mellan alternativa framgångslinjer för att lösa vårt energihushållningsproblem.” Detta är en målsättning som de flesta nog är beredda att stödja. Men hittills har vi handlat precis tvärtom. Miljarder kronor binds i forskning och utbyggnad av en energikälla, nämligen kärnkraften. Utredningar förbereder en omläggning av organisationen av elproduktion och eldistribution så att den skall passa kärnkraften, dvs. en övergång från andra energislag till elektricitet, producerad av monopolföretag från några få platser. Den socialdemokratiska partistyrelsens förslag att fortsätta bygga ut kärnkraften enligt planerna binder oss naturligtvis allt hårdare till denna energikälla. För att man skall ha en verklig handlingsfrihet behöver man kunskap om vad man har att välja mellan. Regeringen har inte varit intresserad; av detta. Vad skulle t.ex. ett energisystem utan kärnkraft och där vi bestämmer oss för att successivt trappa ned oljekonsumtionen innebära för vårt land? Vad skulle det innebära för sysselsättningen om några av de 7 miljarder kronor som vi enligt Vattenfalls generaldirektör Jonas Norrby räknar med att satsa på elenergiproduktion i landet varje år i stället satsades på investering i industrin, så att man tog till vara spillvärme och installerade energisparsamma maskiner? Hur mycket energi skulle vi vinna eller onödiggöra genom en sådan systematisk energibesparing, så att efterfrågan på leverans från kraftföretagen minskade? Och hur mycket energi skulle vi kunna få inom ungefär samma tid som man hoppas atomkraftverken skall börja ge energinetto genom att systematiskt bygga ut anordningar för att ta till vara de ständiga energiflödena på jorden? Och hur många sysselsättningstillfällen skulle detta ge? Är det så att regeringen undviker att utreda sådana frågor därför att svaren befaras inte passar ihop med den linje man redan bestämt sig för? Och finns ingen utredning så är det enkelt att slå bort sådana lösningsalternativ som marginella, orealistiska eller ingenting som vi kan välja just nu, möjligen i framtiden. Man går ut och påstår att många skulle bli arbetslösa om vi stoppade kärnkraften, t.o.m.: om vi lät bli att nu ge tillstånd till den tolfte och trettonde reaktorn: Ett sådant påstående är, vad jag förstår, bara möjligt därför att vi inte har utrett frågan. All sannolikhet talar för att vi får fler arbetstillfällen, om vi lägger huvudparten av investeringarna på energianvändningssidan i stället för på ytterligare energiproduktion. Men man aktar sig för att få fram sådana fakta som inte passar den linje man vill driva. Det är alltså kärnkraftsförespråkarna som får resurser att utreda energifrågan, och kärnkraftsförespråkarnas resultat framläggs med den offentliga utredningens trovärdighetstyngd. Motståndarna får mer eller mindre på fritid försöka ta fram alternativen. Man lyssnar på dem någon timme och anklagar dem sedan för att inte ha så mycket färdigutarbetat att komma med. Samhället begränsar på det här sättet onödigtvis sin handlingsfrihet genom att inte låta fler möjliga lösningar på ett problem bli ordentligt utarbetade. Detta gäller naturligtvis inte bara energifrågan. Vårt utredningsväsende fungerar nu så att samma instans, ibland samma person, skriver utredningsdirektiv, tillsätter ledamöter i utredningen, väljer remissinstanser, sammanställer remissvaren och skriver proposition. Det finns en klar risk att redan etablerade krafter i samhället härigenom får en dominans som i praktiken gör det omöjligt att föra fram trovärdiga alternativ. I ett fritt samhälle som vårt borde det vara självklart att man ger stora resurser till ett systematiskt, öppet alternativsökande utifrån olika klart uttalade värderingar och intressen. Samhället bör utsätta sig för kritisk forskning, också när man riskerar att resultaten kan bli obekväma för dagens makthavare i olika läger. En väg att gå här vore att ge universiteten i uppdrag att utföra alternativa utredningar, dvs. utforma handlingsalternativ med andra utgångspunkter än dem som de offentliga utredningarna får. Man kunde också tänka sig att låta fristående experter vid universiteten få i uppgift att sammanställa remissvaren på statliga utredningar, och man bör lämna större resurser till utarbetandet av remissvar. Det är då viktigt att anställningstryggheten förstärks vid universiteten, så att forskare, utan att löpa risk att bli arbetslösa därför att de inte klättrar målmedvetet i den specialiserade karriärstegen, kan ägna sig åt att t.ex. sätta in redan befintlig kunskap från olika ämnesområden i nya sammanhang. Universiteten bör också få resurser att vara öppnare mot olika behov i samhället än de nu kan. Utbildningsministern lägger i budgetpropositionen fram förslag om en halv miljon kronor för forskning inom områden av särskilt intresse för vissa folkrörelser och säger att förslag kommer i annat sammanhang till hur dessa medel skall disponeras. Det skall bli intressant att höra närmare om detta initiativ. Det finns, tror jag, ett stort behov av att använda universiteten som en resursinstitution för att många grupper skall kunna få sina problem belysta. Olika samhällsexperiment växer nu fram i vårt land. Människor söker nya vägar men har oftast oerhört svårt att få resurser att visa vad de alternativ de tror på skulle kunna ge. Universiteten skulle kunna bidra med handledning, systematisering och dokumentation av de resultat som denna praktiska folkforskning kommer fram till. Gemensamt för dessa olika samhällsexperiment är att man vill söka vägar att leva, producera och konsumera som inte är påfrestande för naturen och människan, varken här eller i andra länder. Vårt nuvarande produktionsoch konsumtionsmönster bygger ju på snäva delekonomiska beräkningar utan hänsyn till helhet eller långtidsperspektiv. Det växer fram ett behov av forskning för att få fram nya metoder och vidareutveckla gamla beprövade metoder att skaffa oss det vi behöver utan att förstöra naturen eller människan. Det blir ofta, visar det sig, lämpligt med en småskaligare teknik än den som dominerat samhället under de senaste decennierna. Större, snabbare, tyngre och dyrare maskiner är inte alltid bättre. En teknik i mindre skala är ofta lämpligare. Den kan vara både avancerad och elegant, ofta billig och lättare för individen att få grepp om än de invecklade, dyra system som nu byggs upp för vår försörjning, där den enskilde har allt svårare att påverka sammanhangen. I dessa experiment försöker man förkorta kedjan mellan primärproducent och konsument och finner till sin förvåning hur mycket vi krånglar till det för oss i onödan i vårt industrisamhälle. Det borde finnas ett stort behov i världen av denna tekniska utveckling, av avancerad kunskap som är tillräckligt gedigen för att kunna manifesteras i genialt enkla lösningar för att tillfredsställa mänskliga behov utan resurskrävande omvägar. Sverige skulle här kunna gå in i ett frukt bart, ömsesidigt utvecklingssamarbete med andra länder. FN-universitetet borde vara ett naturligt centrum för ett sådant samarbete. Jag vill sluta med att fråga utbildningsministern vad Sverige gör för att arbeta fram detta projekt. Den 6 december 1973 beslöt FN:s generalförsamling att upprätta ett internationellt universitet i form av ett programorienterat samarbete för forskning och forskarutbildning beträffande de trängande och allomfattande problemen kring människans fortlevnad, utveckling och välfärd. Verksamheten skall enligt förslag från Sverige bygga på existerande institutioner och vara tvärvetenskaplig till sin karaktär. Vi har inte hört mycket i Sverige om detta intressanta initiativ. Jag vill gärna be utbildningsministern nu eller senare redogöra för hur långt planerna med FN-universitetet framskridit och hur Sverige deltar i projektet.

Herr talman! Fru Troedsson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att låta vidta i syfte att — om möjligt — undanröja risken för felaktig beskattning av dem som erhållit sjukpenning för 1974 först under 1975. Sjukpenning beskattas enligt samma regler som gäller för andra inkomster. Är det fråga om inkomst av tjänst, dit sjukpenningen i de flesta fall hänförs, tillämpas den s.k. kontantprincipen. Den innebär att sjukpenningen beskattas det år den skattskyldige kan lyfta beloppet, dvs. regelmässigt då sjukpenningen betalas ut. Det avgörande är sålunda inte vilken tid man är sjuk utan när sjukpenningen är tillgänglig för lyftning. För den som är sjuk under december 1974 men får sin sjukpenning först under år 1975 skall beskattningen av sjukpenningen i princip hänföras till inkomståret 1975. Riksförsäkringsverkets kontrolluppgifter är avfattade i enlighet härmed. Eftersom sjukpenningen i regel betalas ut med kort intervall — i flertalet fall veckovis — blir det inte fråga om något större belopp som på detta sätt kan förskjutas från ett år till ett annat. Av allmänna regler följer vidare att ett sjukpenningbelopp som avser år 1974 men betalas ut under början av januari 1975 kan hänföras till åren 1974 eller 1975 alltefter den skattskyldiges egen önskan. Han avgör detta i sin deklaration. Någon särskild risk för felaktig beskattning av sjukpenning anser jag inte föreligga.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

Den som deklarerar efter kontrolluppgifterna löper visserligen ingen risk för att deklarera fel, men resultatet kan bli 15 att han, om han får sjukpenning månadsvis — vilket ju förekommer — i år deklarerar för elva månaders inkomst och 1976 för tretton månaders inkomst. För många låginkomsttagare kan det innebära en inte obetydlig skatteökning genom att de både kommer upp i högre marginalskatteklass och dessutom mister bostadstillägg. Jag förmodar att det är för sent att göra något åt detta inför årets deklaration, men saken borde uppmärksammas när det gäller sjukpenning som utbetalas vid nästa årsskifte. Jag hade uppskattat om finansministern varit beredd att föranstalta om sådana åtgärder att risker för felaktig beskattning undanröjs. Det andra problemet i detta sammanhang är risken för dubbelbeskattning, nämligen om den försäkrade tar upp sjukpenningen för december 1974 i sin deklaration nu i år trots att han inte fått någon kontrolluppgift —- den får han först till nästa års deklaration. Risk finns att den skattskyldige då följer kontrolluppgiften och tar upp beloppet på nytt. Taxeringsfunktionärerna har i allmänhet små möjligheter att rätta till sådana felaktigheter, såvida de inte görs uppmärksamma på risken för en sådan dubbelbeskattning t.ex. genom att det belopp som utbetalts före den 15 januari särredovisas på kontrolluppgiften. Ett tredje problem uppkommer om den skattskyldige inte tar upp sjukpenningen för december i årets deklaration. Han har härvidlag, såsom finansministern sade, en viss valfrihet. Om han inte tar upp sjukpenningen i årets deklaration uppstår risken att han glömmer att göra det nästa år, och han kan då belastas med skattetillägg. Även för att undvika den risken vore det önskvärt med något slags särredovisning — eventuellt kombinerad med en varningslapp — för sjukpenning som har utbetalts under första hälften av januari. Är herr Sträng här beredd att vidta åtgärder för att undvika risken för dubbelbeskattning eller felaktig inkomstuppgift genom något slags särredovisning på kontrolluppgifterna av den sjukpenning som utbetalts före den 15 januari?
Herr talman! Det torde framgå av mitt svar att jag inte är beredd att göra några speciella arrangemang i den riktning som frågeställaren avser helt enkelt därför att jag tror att fru Troedsson underskattar deklaranternas förmåga att hålla reda på sina inkomster. Det är på det sättet att man blir beskattad för inkomster det år som dessa faller ut, det må vara löneinkomster eller ersättning från sjukförsäkringen. Men om deklaranten har den uppfattningen att en sjukpenning som intjänats under december månad 1974 och tas upp på kontrolluppgiften för januari månad 1975 ändå bör hänföras till året 1974, har han möjlighet att i sin deklaration begära att beloppet skall beskattas 1974. Då följer taxeringsmyndigheterna denna hemställan. Om någon gjort en sådan aktiv handling att han i sin deklaration begärt denna ändring, föreställer jag mig att vederbörande när han nästa år skriver sin deklaration och då tittar på den gamla deklarationen — det är ju den gängse principen — blir uppmärksammad på vad han gjort tidigare, och därmed undanröjs alla risker för dubbelbeskattning.
Herr talman! Jag tror att finansministern har en litet för idealiserad Tisdagen den bild av oss vanliga skattebetalare. Jag har själv fungerat som taxerings 11 februari 1975 nämndsordförande under en rad år och märkt hur svårt det varit för. I de skattskyldiga när det gällt belopp som betalats ut i början av januari. Om kontrolluppgif För vanliga löneinkomster är risk för dubbelbeskattning inte för handen = terna från försäkpå samma sätt därför att den lön som avser sista månaden av året i = ringskassorna allmänhet utbetalas före den 31 december och alltså kommer på kontrolluppgiften för rätt år. Med sjukpenningen är det emellertid något alldeles speciellt därför att försäkringskassorna är stängda under nyårshelgen så att beloppen regelmässigt betalas ut efter årsskiftet och alltså tas upp på ”fel” år. ; Försäkringskassorna har, om jag är rätt underrättad, gått ut med upplysning om att sjukpenningen numera är skattepliktig, så jag tror att många skattebetalare är måna om att i årets deklaration ta upp de sjukpenningbelopp som avser 1974. Men jag vet samtidigt vilken stark magi det ligger i kontrolluppgifterna. Man betraktar kontrolluppgiften ofta som en helig uppgift och följer den. Jag anser att det finns risk för att många skattebetalare kommer att ta upp beloppen på nytt i början av 1976 när de då deklarerar, eftersom de är angelägna om att följa kontrolluppgiften.
Herr talman! Det kan aldrig bli fråga om några större belopp. Det har visat sig att i runt tal 60 96 av alla sjukdomsfall inte överstiger en vecka. Återstående 40 96 kan gälla litet längre sjukdomsperioder, men i allmänhet utbetalar försäkringskassorna sjukpenningen var fjortonde dag, såvida inte vederbörande själv gör en framställning om att hans sjukpenning skall magasineras hos sjukkassan och utbetalas när sjukdomsperioden är slut efter en längre sjukdomsperiod. Men även då har ju vederbörande så pass aktivt ingripit i dessa frågor att han bör komma ihåg det när han följande år gör sin deklaration, om det är så att han begärt avsteg från den vanliga principen, nämligen att man tar upp inkomsterna — oavsett om det är fråga om lön eller sjukpenning — under det kalenderår man fått pengarna.
Herr talman! Beloppen kanske inte är så stora, men om det gäller 90 96 av 14 dagars lön innebär det för många 1 500 eller 2000 kr. En dubbelbeskattning, som jag är rädd för, innebär då dels att de får betala skatt två gånger, dels att de längre fram går miste om bostadstillägg som de annars hade varit berättigade till. Då kan det vara för den enskilde ganska avsevärda belopp. Jag skulle till sist vilja be herr finansministern och kanske också herr socialministern, som är närvarande, att fundera över om inte försäkringskassorna kunde skicka ut någon liten varningslapp till sådana sjukförsäkrade som man vet fått sjukpenning för december utbetalad under 17 tiden den 1 till 15 januari. Jag tror att man därigenom skulle undvika en hel del trassel och åstadkomma en rättvisare beskattning än som annars kan bli fallet.
Herr talman! Herr Stadling har frågat mig om jag är beredd att företa en förnyad översyn avseende procentsatserna för den garanterade skattekraften i vissa glesbygdskommuner. Nu gällande regler för skatteutjämningsbidragen trädde i kraft den 1 januari 1974. Då propositionen om skatteutjämning togs av riksdagen uttalades att systemet skulle ses som ett provisorium i avvaktan på en översyn i anslutning till att resultaten från den kommunalekonomiska utredningen förelåg. När utredningen slutfört sitt arbete bör det således finnas underlag för en översyn av gällande bestämmelser. Jag utgår ifrån att vissa justeringar då kan framstå som motiverade.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min interpellation. Anledningen till att jag aktualiserat denna fråga framgår av vad jag anfört i min interpellation, nämligen att inom det inre stödområdet är det endast två kommuner, Ljusdal och Ånge, som har tilldelats en bidragsprocent på 110. Då båda är utpräglade glesbygdskommuner finns det enligt mitt förmenande inga motiv för att dessa skall särskiljas från de övriga kommunerna inom stödområdet. För de övriga kommunerna varierar bidraget som bekant mellan 120 och 130 26. En jämförelse med t.ex. Sollefteå kommun visar att denna ligger på bidragsprocenten 120. Ur lokaliseringssynpunkt torde väl Ånge och Ljusdal vara jämförbara med Sollefteå. För Ånges del skulle en justering upp till 120 96 betyda att vi kunnat hålla utdebiteringen vid 13:50 eller kunnat reducera upplåningen med ca 3,3 milj.kr. En anpassning till övriga kommuner inom stödområdet skulle således få en ganska god effekt. Finansministerns svar speglar väl också en viss optimism. Finansministern utgår ju ifrån att vissa justeringar kan, som han säger, framstå som motiverade när resultatet av den kommunalekonomiska utredningen föreligger. Jag får väl tills vidare nöja mig med finansministerns svar och uttala den förhoppningen att utredningens betänkande snart skall kunna föreläggas riksdagen. Jag tackar än en gång för svaret.

Nr 19 Herr talman! Helt naturligt är den fråga som nu behandlas av stort Tisdagen den intresse också för mig, eftersom — vilket herr Stadling också påpekade 11 februari 1975 - Ljusdal och Ånge är de enda kommuner inom det inre stödområde = där skatteutjämningsbidraget ligger på 110 96, medan övriga kommuner - Om förkortning av har mellan 120 och 130 96. Jag instämmer således i de synpunkter som väntetiderna vid herr Stadling fört fram, och jag vill understryka att dessa i hög grad ögonkliniker gäller också för Ljusdals kommun. Utdebiteringen för Ljusdals kommun är bland de högsta för att inte säga den högsta i Gävleborgs län, och det är givet att detta kan försvåra för Ljusdal att bli den expanderande kommun som vi arbetar för — och jag vet att regeringen är väl medveten om de problem vi har. Som ett led i strävandena att öka Ljusdals möjligheter ser jag också en förbättring av bidragsprocenten för den garanterade skattekraften för Ljusdals kommun, liksom det är det för Ånges del. I flera avseenden är förhållanden och utveckling likartade i Ljusdals och Ånge kommuner — och detta med bidragsprocenten är ett av dem. I sitt svar till herr Stadling hänvisar finansministern till kommunalekonomiska utredningen och säger att dess resultat kan ge underlag för en översyn av gällande bestämmelser. Finansministern utgår från att vissa justeringar då kan framstå som motiverade. Herr Stadling sade att svaret speglar en viss optimism. Det vill jag instämma i, och det ger också mig underlag för optimism beträffande Ljusdals kommun i den fråga det här gäller. Jag hoppas att såväl utredningens förslag som de ifrågasatta justeringarna snart kommer att föreligga, och jag tror att de skall vara till fördel för de båda aktuella kommunerna.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag vill redogöra för den nuvarande tillgången på ögonläkare och för gällande väntetider vid landets ögonkliniker samt om jag är beredd att medverka till att ytterligare åtgärder vidtas för att väntetiderna för patienter skall kunna nedbringas, t.ex. genom ökad rekrytering av ögonläkare. Det sjukvårdspolitiska arbetet har under 1970-talet varit starkt inriktat på att få till stånd bättre planeringsinstrument för en målinriktad utbyggnad och organisation av sjukvården. På initiativ av socialdepartementets sjukvårdsdelegation har under de senaste åren pågått ett intensivt arbete ute i landstingen med att utarbeta enhetligt uppbyggda sjukvårdsplaner. En sådan fortlöpande planering med en noggrann prövning 19 av vårdbehoven inom olika sektorer är en grundläggande förutsättning för att sjukvårdsresurserna skall kunna utnyttjas på bästa sätt. När det gäller att tillgodose samhällets behov av läkare för olika vårdområden är det nya systemet för vidareutbildning av läkare ett viktigt planeringsinstrument. Det ankommer därvid på socialstyrelsen att besluta om antalet s.k. vidareutbildningsblock inom olika specialiteter med fördelning på sjukvårdshuvudmännen. Målet är därvid att i nära samarbete med bl.a. sjukvårdshuvudmännen tillgodose samhällets läkarbehov inom olika specialiteter och inom allmänläkarvård. Vid fördelningen av utbildningsblocken har också särskild hänsyn tagits till behovet av en utbyggnad av den specialiserade ögonsjukvården. F.n. finns ett 50-tal läkare under specialistutbildning i ögonsjukdomar. Vad jag här sagt bör tillsammans med den kraftigt ökande tillgången på läkare ge goda förutsättningar för att steg för steg kunna avhjälpa de brister som råder inom vissa områden. När det gäller ögonsjukvården är läkarbristen fortfarande besvärande på vissa platser. Väntetiderna för såväl sluten som öppen vård har under de senaste åren varit i stort sett oförändrade, trots att antalet ögonspecialister ökat från drygt 200 år 1973 till ca 250 år 1975. En förbättring i fråga om väntetiderna synes dock ha inträtt på den senaste tiden. En påtaglig förbättring har skett på vissa håll, bl.a. i Göteborg och Malmö. Det bör här framhållas att akuta fall alltid tas emot omedelbart. En rad åtgärder har också vidtagits för att på kort sikt förbättra situationen inom ögonsjukvården. Sålunda har socialstyrelsen lämnat rekommendationer om en lämplig arbetsfördelning mellan ögonläkare, allmänläkare, oftalmologassistenter, ortoptister och optiker. Resultatet av dessa rekommendationer följs nu upp av en särskild arbetsgrupp inom socialstyrelsen, som under våren 1975 väntas lägga fram förslag om ytterligare åtgärder i detta syfte. Det bör också nämnas att Landstingsförbundet nyligen tillsatt en utredning om inrättande av särskilda synhjälpscentraler med uppgift att svara för vården av främst synsvaga personer. När det gäller utbildningen av ögonoptiker har skolöverstyrelsen i samråd med socialstyrelsen utarbetat en ny läroplan som innebär en utökning av utbildningen från sex veckor till tolv veckor. Denna nya läroplan, som kommer att tillämpas med början våren 1975, syftar till att förbättra undervisningen i första hand inom områdena ögonsjukdomar och refraktionslära. Det vidtas också åtgärder för att förbättra och utöka utbildningen för andra personalkategorier. Arbete pågår med utarbetande av en ny läroplan för ortoptister, och antalet elevplatser för blivande oftalmologassistenter har ökats väsentligt genom att en ny utbildningsenhet nyligen tillkommit i Jönköping. Av det anförda framgår att ett omfattande arbete pågår för att förbättra förhållandena inom ögonsjukvården. Jag är övertygad om att sjukvårdshuvudmännen tar till vara de möjligheter som finns att både på kort och lång sikt förbättra ögonsjukvården.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på herr Börjessons i Falköping interpellation. Då herr Börjesson inte har tillfälle att ta emot svaret, har han bett mig göra detta. De långa köerna vid våra sjukvårdsinrättningar har varit och är ett stort problem för huvudmännen, för sjukvårdspersonalen och för patienterna. När man för åtskilliga år sedan brottades med dessa problem och såg framåt hoppades man väl, att situationen 1975 skulle vara bättre än den nu är. I interpellationen tas upp de oacceptabelt långa väntetider som på många håll alltjämt förekommer vid landets ögonkliniker. Herr Börjesson har särskilt nämnt förhållandena vid Falköpings lasarett. Det framgår med all önskvärd tydlighet att läget vid våra ögonkliniker är sådant att det bara är patienter med synnerligen svåra ögonskador som genom dubbel resp. enkel förtur kan komma under vård inom någorlunda rimlig tid. Patienternas tillstånd kan självfallet förvärras avsevärt genom att de inte i tid kan komma under vård. Resultatet av detta kan inte bli annat än att patienter som kunde räddas från allvarligare ögonskador måste bli hårt drabbade innan de får den nödvändiga vården. Färska siffror från ögonkliniker talar sitt tydliga språk. I januari i år var väntetiden vid regionsjukhuset i Linköping för patienter med s.k. dubbel förtur tre veckor, med enkel förtur tre månader och utan förtur åtta månader. Vid regionsjukhuset i Örebro var läget för akutfall något bättre. I juni 1974 hade halvakuta fall obetydlig eller ingen väntetid. Däremot var väntetiden inte mindre än två år för patienter utan förtur. Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala krävdes en remiss för att patienter skulle kunna få vård inom ett halvår. De här siffrorna anser jag vara tillräckligt talande för att föranleda kraftfulla åtgärder i syfte att nedbringa väntetiderna vid våra ögonkliniker. Som herr Börjesson antytt i sin interpellation torde en prioritering av ögonvårdssektorn vara nödvändig. Socialministern tar i sitt svar upp vad som gjorts och vad som är på gång i form av utredningar, planering, utbildning av läkare osv., och detta hälsar vi med tillfredsställelse. Men med hänsyn till det svåra läge som rapporterats vid ögonklinikerna känner jag mig ändå inte fullt tillfredsställd med svaret. Det ger inte klart besked om när köerna skall minska reellt eller helt försvinna.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag är beredd att påskynda utredningsarbetet om statsbidrag till glasögon för barn och ungdomar så att förslag därom kan föreläggas riksdagen våren 1975 samt om jag är beredd att ge hjälpmedelsgruppen särskilda direktiv att undersöka möjligheterna till statsbidrag även för vissa vuxna med synhandikapp. Hjälpmedelsgruppen, som avslutat sitt arbete i januari 1975, redovisade i ett betänkande hösten 1974 en kartläggning av behovet av bidrag till glasögon för barn och ungdom. Frågan om en bidragsgivning på detta område har därefter prövats inom socialdepartementet i kontakt med Landstingsförbundet. Enligt en mellan socialdepartementet och Landstingsförbundet nyligen träffad överenskommelse om vissa finansieringsfrågor på sjukvårdsområdet kommer fr.o.m. den 1 januari 1976 att utgå ersättning från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudman som medverkar vid anskaffning av kostnadsfria eller prisnedsatta glasögon till barn och ungdom under 19 år. Enligt överenskommelsen införs samtidigt en enhetlig ersättning från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen för tillhandahållande av tekniska hjälpmedel åt handikappade, vari ingår en rad olika synhjälpmedel, bl.a. starrglasögon. Avsikten är att överenskommelsen skall redovisas för riksdagen i en proposition under våren 1975.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på herr Börjessons i Falköping interpellation. Frågan om bidrag till glasögon, främst när det gäller barn och ungdom med behov av täta glasögonbyten, har ofta aktualiserats i riksdagen. Riksdagen konstaterade senast i fjol att för familjer med barn som har nedsatt syn eller synskada medför glasögonbytena stora kostnader, som för många kan bli alltför betungande. Jag tackar socialministern och hälsar med tillfredsställelse beskedet om att vi får en proposition våren 1975 som positivt behandlar dessa frågor. Det är vår förhoppning att propositionen också ger möjligheter till statsbidrag för vuxna synskadade med stort behov av glasögon och byten av dessa. Synförmågan undergår även för vuxna synskadade stora förändringar, som kan påkalla byten av glasögon. Till detta kan läggas att alla synskadade — såväl vuxna som barn — är beroende av att ha reservglasögon, emedan de kan bli totalt handikappade om glasögonen skadas eller förstörs. Jag vill i detta sammanhang också nämna pensionärerna. I denna stora grupp av medborgare är det många som har synskador och därmed stora utgifter för glasögon. Än en gång tack för svaret!

Herr talman! I anledning av herr Börjessons i Falköping interpellation vill jag gärna säga några ord. För några år sedan motionerade jag tillsammans med några partikamrater om möjlighet att införa statsbidrag till glasögon. I motionen påpekade vi särskilt att barnfamiljer inte sällan har dryga kostnader för barnens glasögon, eftersom barnens syn förändras och glasögonen ofta måste bytas. Inte minst i familjer där flera barn använder glasögon kan kostnaderna bli betydande. Motionen bifölls. Statsutskottet, som behandlade motionen, ansåg att det fanns anledning att pröva denna fråga, och detta uppdrag lämnades senare till hjälpmedelsgruppen, som har avslutat och också redovisat sitt arbete. Jag vill gärna i dag uttrycka min glädje över att frågan om bidrag till glasögon nu fått en positiv lösning genom den överenskommelse som har träffats mellan socialdepartementet och Landstingsförbundet. Ett tack till dem som har varit engagerade i detta arbete! Till sist vill jag uttala den förhoppningen att samtliga landsting så snart som möjligt inför kostnadsfria eller i varje fall prisnedsatta glasögon för barn och ungdom under 19 år. Detta är en reform som många väntat på och som kommer att betyda mycket för barnfamiljer med svag ekonomi.

Herr talman! Herr Gadd har i en interpellation frågat mig om jag har för avsikt att vidta åtgärder för att förhindra att outbildade personer kan medverka vid behandlingen inom områden som står sjukoch hälsovården nära med anledning av vad som förekommit då det gäller s.k. sensitivitetsträning. Vidare har fru Ohlin ställt en fråga till mig om jag avser att vidta åtgärder som syftar dels till kartläggning av sensitivitetsträningens effekter, dels till ökad insyn i och kontroll över verksamheten. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Enligt vad jag inhämtat har socialstyrelsen sin uppmärksamhet riktad på sensitivitetsträningen och andra liknande företeelser. Enligt social styrelsens bedömning synes metoden som sådan inte vara förknippad med några egentliga risker om den är insatt i ett riktigt sammanhang och om den används med omdöme av kompetent personal. Bedrivs verksamheten på annat sätt kan den däremot i vissa fall innebära starka påfrestningar som kan utlösa psykiska följdverkningar. Med anledning av de uppgifter som framkommit om allvarliga följder av sensitivitetsträning i samband med personalutbildningskurser har socialstyrelsen nyligen satt i gång en utredning om riskerna för psykiskt insjuknande i dessa sammanhang. Socialstyrelsen har tagit kontakt med arrangörerna av sådana kurser med begäran om information om kursernas uppläggning och innehåll samt kompetenskraven för kursledarna. En förfrågan av socialstyrelsen till vissa sjukhus och kliniker om misstänkta följder av ifrågavarande kurser visar att ett tiotal personer lagts in för behandling och att andra patienter behandlats i öppen vård efter genomgången eller avbruten kurs i sensitivitetsträning eller liknande. Socialstyrelsen avser att fullfölja dessa undersökningar för att närmare utröna sambandet mellan kurser av ifrågavarande slag och behov av psykiatrisk vård. Så snart de pågående undersökningarna slutförts kommer socialstyrelsen att lämna en bred information i hithörande frågor och att närmare överväga de övriga åtgärder som kan behöva vidtas.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Det är med anledning av den uppmärksamhet verksamheten har fått genom de tragiska händelserna i anslutning till genomgång av kurs med sensitivitetsträning som jag har ställt min fråga. Att det finns anledning att närmare granska verksamheten ges ett klart besked om, som också statsrådet har framhållit i sitt svar, när ett tiotal personer lagts in för behandling — och andra har behandlats i öppen vård —- efter genomgången kurs. Socialstyrelsens undersökning pågår och antalet vårdbehövande kan komma att stiga ytterligare. Detta talar ju för att det verkligen finns anledning att kontrollera verksamheten. Jag har tagit del av redogörelser som lämnats av deltagare i kurser av detta slag, och det finns där både positiva och negativa synpunkter på kursverksamheten. Resultatet beror väl i hög grad på om det är kursledare som klarar uppgiften. Jag kan hänvisa till en artikel av Hans Evert René, som själv deltagit i en kurs av nämnt slag, för att ge en liten inblick i hans omdöme. Han säger bl.a. när det gäller en kurs för skolpersonal: ”Vissa människor orkar inte med ett känslomässigt ältande. De har blivit för upprivna, de måste ta några dagars vila, några veckor, kanske mer, för att kunna återanpassa sig. Och vad vet vi om situationen efter kursens slut? Har man trasat sönder en människa i stället för att bidra positivt till hennes funktion som lärare?” Herr talman! I min fråga har jag också påpekat vikten av en utvärdering av kurserna, och en sådan hoppas jag kommer i samband med socialstyrelsens undersökning. Jag anser även att det är absolut nödvändigt att deltagarna får riktig information före kursens början, så att de har klart för sig vad de utsätter sig för. Med intresse kommer jag att följa socialstyrelsens undersökning.

Herr talman! Jag vill gärna understryka vad herr Gadd sade senast, nämligen att denna fråga i hög grad förtjänar att följas och uppmärksammas. Jag kan också försäkra herr Gadd att vi inom socialdepartementet kommer att göra det. Likaså kan jag instämma i vad herr Gadd sade om att detta ärende har en sjukvårdspolitisk sida och att gränsdragningsfrågorna förtjänar uppmärksamhet i hög grad. Allt detta är vi klart medvetna om.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig om jag är beredd medverka till att Bolmenprojektets igångsättning uppskjuts i avvaktan på en grundlig utredning om vattentillgångar, konsumtionsbehov och kostnader. Regeringens beslut i Bolmenärendet byggde på en grundlig prövning av projektet. Ansökan var föremål för ett omfattande remissförfarande, varigenom ärendet blev allsidigt belyst. Regeringens beslut kom 1970, och på hösten 1973 var tillståndsprövningen enligt vattenlagen klar. Därmed förfogar tillståndshavaren över projektet. Tillståndshavare är aktiebolaget Sydvatten, dvs. kommunerna Malmö, Helsingborg, Lund, Landskrona och Eslöv, som äger bolaget. Sydvatten skall ha utfört arbetena före utgången av år 1987 enligt särskild föreskrift i vattendomen. Enligt vad jag erfarit har Sydvatten fortlöpande bearbetat prognosmaterialet och har också lagt fram förslag om en elastisk tidsplan för att ta i drift tunneln och övriga anläggningsdelar, om utvecklingen av vattenförbrukningen medger det. Det har såvitt jag kunnat utröna inte framkommit några nya uppgifter om vare sig grundvatteneller ytvattentillgångarna av betydelse för Bolmenprojektet. De outnyttjade tillgångar som finns i regionen kan i och för sig täcka begränsade lokala behov, men utnyttjandet av dessa tillgångar innebär på samma gång ingrepp i den lokala naturmiljön och kan medföra försämrade möjligheter för t.ex. jordbruket att tillgodose sitt alltmer ökande vattenbehov. Det är en primärkommunal angelägenhet att svara för vattenförsörjningen. Mot den bakgrunden, och sedan vederbörliga tillstånd lämnats, är det de berörda kommunerna som själva bestämmer när Bolmenprojektet skall sättas i gång.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret, även om jag hade hoppats på ett svar med mera positivt innehåll. Bolmenfrågan är av betydligt större räckvidd än vad jordbruksministern tycks uppfatta den. Det är en fråga som har betydande naturoch miljöintresse, stora ekonomiska konsekvenser och stor regionalpolitisk betydelse. Som statsrådet framhåller kom regeringens beslut i tillståndsfrågan år 1970. Statsrådet torde också känna till den starka folkopinion som fanns i Bolmenbygden mot att Bolmenprojektet genomfördes. Det var 30 000 personer som skrev på listor, vilka sedan sändes in till regeringen. Befolkningen i Bolmenbygden krävde en opartisk utredning av ärendet. Tyvärr gav detta emellertid inte något resultat. Men jag vågar säga att opinionen inte är mindre i dag. Det är att märka att det inte har gjorts någon dokumentation från Sydvattens sida om vad som har hänt med sjön Bolmen och dess omgivningar från förra vattendomen 1941, som började tillämpas på 1950 talet, och fram till tiden för den nya domen 1973. Bolmen är en av landets vackraste sjöar. Den har med sina 365 öar en strandlinje på inte mindre än 37 mil. Ur naturoch miljövårdssynpunkt borde det vara självklart att en sådan utvärdering som jag nämnt kommer till stånd. Jag har framställt min interpellation bl.a. mot bakgrund av material som framkommit sedan projektet planlades och beslutades fram till dagens läge. Jag har i min interpellation sagt att projektet prognostiserades utifrån en fortsatt våldsam befolkningsoch industritillväxt inom det aktuella området och därmed också en betydande ökning av vattenkonsumtionen. I fråga om såväl befolkningstillväxt som vattenförbrukning har prognoserna slagit fel. Jordbruksministern säger i sitt svar: ”Det har såvitt jag kunnat utröna inte framkommit några nya uppgifter om vare sig grundvatteneller ytvattentillgångarna av betydelse för Bolmenprojektet.” Jag måste beklaga att jordbruksministern inte följt debatten i denna inom jordbruksministerns verksamhetsområde så väsentliga fråga. Om jordbruksministern hade gjort det, hade jordbruksministern sannolikt kommit underfund med att utveckling och undersökningar vederlägger det material och de prognoser som låg till grund för Bolmenprojektet. Vad är det då som hänt? 1. Prognoserna om den framtida, mycket stora befolkningsökningen i det aktuella området stämmer inte alls med den utveckling som skett i området under de senaste åren. Inte ens regeringens förslag och riksdagsmajoritetens beslut om den framtida regionalpolitiken utgår ifrån en så kraftig befolkningstillväxt som Sydvatten räknade med. Jordbruksministern har på så sätt alltså själv varit med om att revidera prognoserna. 2. Vattenförbrukningen inom såväl industri som enskilda hushåll har minskat i motsats till vad som förutsades i prognoserna, nämligen en betydande ökning. 3. Statens geologiska undersökningar har inlett en kartläggning av grundvattnet i Skåne, ett projekt som leds av statsgeologen Ove Gustafsson. I ett uttalande för några dagar sedan ifrågasatte han om det behövs någon vattentunnel från Bolmen till Skåne. Han sade vidare att den utredning som redovisades 1965 inte tog med vissa områden. Inte minst grundvattentillgångarna i sydvästra Skåne har troligen underskattats avsevärt. De här undersökningarna tar enligt uppgift ett par tre år. Sannolikt är vattentillgångarna i Skåne betydligt större än man tidigare trott. 4. En sak som inte redovisats i någon av de utredningar Sydvatten presenterat är det energibortfall som uppkommer om Bolmenprojektet genomförs. Förra veckan presenterade den s.k. Bolmenkommittén en expertutredning där det redovisades hur ett genomförande av Bolmenprojektet kommer att inverka på elproduktionen. Enligt denna utredning blir resultatet följande. Genom en vattenbortledning från Bolmen kommer elproduktionen i Bolmåns och Lagans kraftverk att minska. Energiförlusten beräknas vid fullt uttag av 6 m'/sek. och med vattenhushållning enligt Sydvattens förslag av den 22 augusti 1974 uppgå till 56 miljoner kilowatt per år. Med tillämpning av samma energipris som Sydkraft yrkat i samband 5. Naturoch miljöintressena står i förgrunden i alla andra sammanhang på ett helt annat sätt än för tio, ja, bara för fem år sedan, och det bör de göra även i fråga om Bolmen. Herr talman! Vad jag här kortfattat redovisat anser jag vara av sådan betydenhet att det rycker undan grunden för Bolmenprojektets genomförande. I varje fall bör det utgöra tillräckligt skäl för att projektets igångsättande uppskjuts så att nyligen framlagt material liksom resultatet av pågående undersökningar kan bearbetas. Jag tycker det är mycket anmärkningsvärt att detta, av jordbruksministerns svar att döma, helt undgått jordbruksdepartementets och jordbruksministerns uppmärksamhet. Statsrådet framhåller att det är en primärkommunal angelägenhet att svara för vattenförsörjningen. Jag är medveten om det, men jag vill säga att det här gäller en betydelsefull naturvårdsoch miljöfråga för Bolmenbygden. Det är en stor regionalpolitisk fråga, det är en fråga med betydande ekonomiska konsekvenser såväl för Bolmenbygden som för berörda Skånekommuner. Detta sammantaget bör utgöra tillräckliga skäl för att jordbruksministern även i frågans nuvarande skede: visar intresse och engagemang.

Herr talman! Jag kanske i motsats till interpellanten inte hade väntat något annat svar än det som jordbruksministern här gav på interpellationen av herr Gustavsson i Alvesta, men jag skulle ändå vilja instämma i vad herr Gustavsson har sagt och dessutom anlägga några synpunkter på förhållandena nere i Skåne. Bolmenprojektet byggde bl.a. på att övriga kommuner i nordvästra Skåne och i södra Skåne dessutom skulle ansluta sig till projektet som sådant. Där har emellertid åtskilligt hänt. Sydvattenprojektet har lagts på is när det gäller Klippan och Åstorp. Där bedömer man helt enkelt saken så att det inte är aktuellt att använda vatten från Bolmen, i alla händelser inte under detta sekel. Detsamma gäller Bjuv, som ansett att kostnaderna för anslutningen skulle komma att höja vattenpriset alldeles för mycket. Som exempel kan nämnas att en anslutning för Klippans del skulle höja priset på vatten med mellan 70 och 80 96, och Åstorp har beräknat att det skulle bli mer än fördubbling av kostnaderna, om man anslöt sig till Bolmenprojektet. Malmö kommunstyrelse bordlade alldeles nyligen återigen frågan om Bolmenprojektets påbörjande, och Lund har gjort likadant. Sydvatten skulle enligt de uppgifter jag har fått ha haft sammanträde i övermorgon för att klubba beslutet om igångsättande, men mot bakgrund av att de två stora städerna nu har bordlagt ärendet kan man -— i alla händelser enligt min uppfattning — inte göra detta inom några dagar; det tidigaste sammanträde som Malmö kommun på nytt skall hålla blir den 24 februari. Vad som har hänt är alltså att man i dessa kommuner, där man från början var entusiastisk och fylld av en känsla av att detta skulle trygga vattenförsörjningen till ett rimligt pris, har blivit alltmera skeptisk. De mindre kommunerna har som sagt tagit avstånd från projektet, och eftersom de inte heller är medlemmar i Sydvatten har de heller inte varit tvungna att ansluta sig till projektet. Även i de större städerna Malmö och Lund har en ökad skepsis gjort sig märkbar. Vad beror detta på? Givetvis beror på det, såsom herr Gustavsson i Alvesta sade, på att prognoserna från början varit felaktiga, sedda mot den verkliga utvecklingen. Jordbruksministern anför i sitt svar att regeringens beslut i Bolmenärendet byggde på en grundlig prövning av projektet. Måhända är detta riktigt, men den prövningen är i dag tio år gammal, och tio år är en mycket lång tid när det gäller både förändringar i befolkning och inte minst i konsumtion. Vi kan ju bara hänvisa till energidebatten för tio år sedan och till hur oerhört förändrade de diskussioner som förs i dag är jämfört med dem som fördes på 1960-talet. Det går inte att bortse från att grundvatten i mycket hög grad är en resurs som man i dag betraktar på ett annat sätt än tidigare. Därför skulle jag nog vilja säga att den grundliga prövning som gjorts tidigare inte nu är aktuell. Den är inte aktuell när det gäller befolkningsutvecklingen och den är det inte heller när det gäller vattenkonsumtionen. Ursprungligen beräknade man att vattenkonsumtionen i Malmö skulle uppgå till 380 liter per person och dygn. År 1974 var den nere i 338 liter, och som man nu bedömer det kommer vattenkonsumtionen att ytterligare minska. Gjorda jämförelser visar att Malmös vattenförbrukning för närvarande är större än t.ex. Köpenhamns. Industrierna har alltmer övergått till en förbättrad rening med minskad vattenkonsumtion som resultat, och där räknar man inte heller med någon ökad förbrukning. Jordbruksministern säger i sitt svar att det inte har framkommit några nya uppgifter. De nya uppgifterna är alltså att prognoserna inte har slagit in. Vi har fått en annan befolkningsutveckling och en annan vattenkonsumtion än vi väntade. Dessutom har undersökningar gjorts om hur man i Skåne skall kunna klara vattenförsörjningen utan anslutning till Bolmenprojektet. För Klippan och Åstorp räknar man med att tillgångarna på Kvidingefältet skall vara fullt tillräckliga, i varje fall fram till seklets slut. Därför ansåg man, som jag nämnde, att någon anslutning inte var aktuell. Malmö får huvuddelen av sitt vatten från vattenverket i Vomb. Lund, som också tidigare har fått sitt vatten därifrån, skall kopplas över till Stehagsverket. Den första delen av Bolmenprojektet, som innebär byggandet av ledningen mellan Trollenäs och Lund, är färdigställd. Det innebär också ökade möjligheter till en sammankoppling mellan dessa två vattenverk. På det sättet får Vombverket en ledig kapacitet som uppgår till ungefär 80 926 av Malmös vattenförsörjning 1974. Det verkar alltså inte på något sätt som om berörda kommuner i Skåne skulle komma att lida brist på vatten inom en överskådlig framtid, i varje fall fram till 1987, som är den tidpunkt som vattendomstolen har fastställt för utbyggnaden.

Jag vill inte klandra Sydvatten — det vill jag gärna säga här — för att bolaget utgick från de prognoser som då fanns, och jag kan naturligtvis inte heller klandra jordbruksministern härför.

Det skulle naturligtvis innebära att jordbruksministern är förhindrad att göra någonting i denna fråga. Men det händer ofta att stora projekt genomförs trots att tiden har visat att de var felaktiga. Detta beror på att vi har ett demokratiskt samhälle där rättssäkerheten sätts högt, där alla frågor noggrant skall prövas. Det är i och för sig väldigt bra, men det måste vara en brist när samtidigt förändrade omständigheter omöjliggör en ändring av redan fattade beslut. Jag vill gärna säga — jag har sagt det förut i kammaren — att jag tror att Bolmenprojektet under de närmaste decennierna kommer att vara ett i alla avseenden olyckligt beslut.
Herr talman! Att planera för vattenförsörjningen för ett antal så stora kommuner som det här är fråga om är en allvarlig och besvärlig sak. Här har alltså skett betydande utredningar, och på basis härav har man kommit fram till en tillståndsprövning; vattendomen är fastställd, och dessa kommuner har fått en rättighet att utnyttja ifrågavarande vattentäkt för sina behov. Det sker vissa förändringar i befolkningsutvecklingen som i och för sig kan påverka både behovet av vatten och ekonomin i företaget. Men det är ju ingenting som kan tas till utgångspunkt för ett regeringsingripande gentemot den dom som är fastställd och som gett dessa kommuner möjlighet att inom en viss tidrymd utnyttja denna vattentäkt för sina behov. Hur skulle det bli om regeringen av och till inskred mot vattendomar med utgångspunkt i bedömningar av det slag som redovisats i dag och kullkastade de projekt och den planering som kommunerna kan vara långt inne i? Vattendomen finns där och kommunerna har fått sitt tillstånd, och det beror nu på kommunerna själva om de skall utnyttja tillståndet. Men för regeringen finns ingen möjlighet att ingripa på sådana premisser som redovisats i interpellationen och i dagens debatt.

Man skulle snarare med domen vinna vissa fördelar ur miljösynpunkt, bl.a. en lugnare vattenreglering och dessutom säkerhet för att vattenkvaliteten i sjön inte på något sätt skulle få försämras, eftersom sjön skulle vara vattentäkt.

Herr talman! Jag är inte alldeles övertygad om att det är helt omöjligt för statsrådet att på olika sätt diskutera Bolmenprojektet även med representanter för de berörda kommunerna, särskilt nu när man känner till situationen. Statsrådet frågade hur det skulle se ut om regeringen inskred i ett ärende där vattendomen redan är fastställd. Vi hade förra året glädjen att få besök av statsrådet Lundkvist i ett annat ärende, nämligen när det gällde Åsnen. Domen var där fastställd och regleringen genomförd. Man kunde nu se vilka skador denna hade åstadkommit, och statsrådet ansåg vid det tillfället att något måste göras. Därför tycker jag att det borde finnas möjligheter för statsrådet att resonemangsvis ta del även av denna fråga.
Herr talman! Hanteringen av Åsnenärendet innebär inte att vi ingriper i vattendomen.
Statsrådet ställde sig dock mycket positiv till att det gjordes en utredning i det ärendet.

Herr talman! Det gällde helt andra förutsättningar för det ärendet än i fråga om Sydvattens möjligheter att utnyttja den vattentäkt som Bolmen skulle utgöra för de behov vi nu diskuterar. § 8 Om kollektivanslutning till politiska partier Nr 19 Tisdagen den Herr justitieministern GEIJER erhöll ordet för att i ett sammanhang 11 februari 1975 besvara dels herr Gustavssons i Alvesta den 9 januari till herr stats+ —— ministern framställda interpellation, nr 1, dels herr Enlunds den 10 Om kollektivanslutjanuari till herr statsministern framställda interpellation, nr 3, och an = Ming till politiska förde: partier Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat om statsministern vill lämna en redogörelse för vad som hittills har skett med anledning av riksdagens uttalanden den 6 juni 1973 och den 7 november 1974 angående kollektivanslutning av enskilda personer till politiska partier. Herr Enlund har frågat statsministern om han anser det riktigt — mot bakgrund av samma riksdagsuttalanden —att sådan anslutning fortfarande förekommer och om statsministern ämnar medverka till att avskaffa kollektivanslutningen till politiskt parti. Interpellationerna har överlämnats till mig för besvarande. Jag besvarar dem i ett sammanhang. Frågan om kollektivanslutning till politiskt parti har som bekant under senare år behandlats av riksdagen vid flera tillfällen. Behandlingen har utmynnat i ställningstaganden som innebär att lagstiftningsåtgärder i syfte att förbjuda kollektivanslutning till politiskt parti inte bör vidtas. Samma inställning kom till uttryck när frågan om ett grundlagsförbud berördes under olika faser i arbetet som ledde fram till vår nya regeringsform. Jag kan här inskränka mig till att erinra om att riksdagen — i samband med att den nya regeringsformen antogs - med mycket stor majoritet avvisade en till konstitutionsutskottets betänkande fogad reservation som innefattade förslag till en förbudsregel i regeringsformen. Riksdagsuttalandet den 6 juni 1973, som också gjordes i samband med att den nya regeringsformen antogs, mynnade i stället ut i en förhoppning ”att det genom opinionsbildning mot kollektivanslutningen skall visa sig vara möjligt att förmå partierna att själva bringa detta förfarande ur världen, så att som medlemmar endast registreras personer, som individuellt begärt inträde i partiet”. Uttalandet den 7 november 1974 har samma innebörd. Riksdagens båda uttalanden innebär alltså att det helt överlämnas till partierna själva att bestämma om de i förekommande fall skall fortsätta att tillämpa kollektiv anslutning av medlemmar eller inte. Det kan inte vara en angelägenhet för regeringen att övervaka partiernas handlande i detta hänseende.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min interpellation. Tyvärr måste jag säga att statsrådet inte hade mycket att anföra i sakfrågan. Den fråga vi här diskuterar är enligt min uppfattning ur demokratins synpunkt mycket väsentlig, eftersom en av demokratins grundläggande principer är den enskildes rätt att själv avgöra till vilket parti han skall ansluta sig. Kollektivanslutningen strider mot denna de 33 mokratins grundläggande princip om de medborgerliga frioch rättigheterna. Jag har i min interpellation framhållit att de svenska politiska partierna är bärare av den svenska demokratin. Det är på partiernas förmåga att hävda den enskildes och samhällets frioch rättigheter som demokratins framtid i vårt land beror. Därför måste det i första hand ankomma på partierna att avstå från åtgärder som står i strid mot den enskildes frioch rättigheter. Justitieministern har förvisso fullt rätt i sin tolkning av riksdagens uttalanden, nämligen att det överlämnas till partierna själva att bestämma om de skall tillämpa kollektivanslutning av medlemmar eller inte. Det vore för resten mycket värdefullt om justitieministern ville vidarebefordra denna insikt till en del fackförbundsavdelningar som tydligen har missförstått riksdagens uttalande och tror att detta innebär att de skulle vara förhindrade att själva fatta beslut. Sedan kommer justitieministern clou — han säger: ”Det kan inte vara en angelägenhet för regeringen att övervaka partiernas handlande i detta hänseende.” Enligt detta skulle det, herr justitieminister, finnas vattentäta skott mellan regeringen och styrelsen för det socialdemokratiska partiet, det enda parti som accepterar och uppmuntrar kollektivanslutning. Därtill, herr justitieminister: Min fråga var ursprungligen riktad till statsministern, tillika partiordförande! Det måste vara någon sorts konstgrepp att överlämna den till justitieministern för besvarande för att på så sätt ge intryck av att regeringen och det socialdemokratiska partiets styrelse är två från varandra vitt skilda grupper, där inte bara arbetsuppgifterna utan måhända också åsikterna går vitt isär. Landets statsminister är som sagt tillika ordförande i det socialdemokratiska partiet.

Regeringschefen och partiledaren Olof Palme borde sålunda för det socialdemokratiska partiets räkning ha sett till att riksdagens uttalande mot kollektivanslutningen togs på allvar. Det har han uppenbarligen inte gjort, och det är bara att med beklagande konstatera att riksdagsmajoritetens vilja på denna punkt inte respekteras av alla partier.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på frågorna i min interpellation. Frågorna var ju ställda till statsministern. Det finns fyra parter som är berörda av kollektivanslutningen. Huvudintressent är det socialdemokratiska partiet, som är det enda politiska parti i vårt land som tillämpar kollektivanslutning. De direkta frågorna i min interpellation riktade jag till statsministern, som är ordförande i detta parti. Nu har jag inte fått något svar av statsministern, och det Nr 19 tycker jag är skada herr Gustavsson i Alvesta har uttryckt samma upp Tisdagen den fattning — eftersom statsministerns inställning till kollektivanslutningen — 11 februari 1975 är viktig ur flera synpunkter. — — Först och främst är frågan om respekt för de beslut riksdagen fattar Om kollektivanslutav mycket stort allmänt intresse. Riksdagen har vid två tillfällen uttalat — ning till politiska att den inte kan acceptera kollektiv anslutning till politiskt parti och = Partier att den förväntar sig att det parti som tillämpar detta system självt skall bringa det ur världen. Det är alltså det socialdemokratiska partiet som kan infria dessa förväntningar — eller nonchalera dem. Det har hittills inte funnits några tecken på att partiet ämnar ta hänsyn till riksdagens beslut. Man finner ibland triumferande rubriker i den socialdemokratiska pressen om lyckade kampanjer för medlemsvärvning. Den bakomliggande verkligheten är att ett fåtal personer med knapp majoritet anslutit ett stort antal människor till ett politiskt parti. Flertalet är inte tillfrågade, och om de tillfrågades skulle många av dem säga nej. Det visar bl.a. det exempel från Tierp som jag återgav i min interpellation. Där var 90 96 emot kollektivanslutning. I sitt interpellationssvar säger justitieministern att riksdagens uttalanden innebär att det helt överlämnas till partierna själva att bestämma om de vill tillämpa kollektivanslutning och att det inte kan vara en angelägenhet för regeringen att övervaka partiernas handlande. Detta är naturligtvis riktigt, som herr Gustavsson i Alvesta också har medgivit. Men min fråga gällde ju om det socialdemokratiska partiet — och frågan ställdes till dess ordförande — ämnar bry sig om riksdagens uttalande eller inte. På den frågan har justitieministern inte lämnat något som helst svar. Den andra parten är fackföreningsrörelsen. Den har som målsättning att tillvarata de fackliga intressena för resp. yrkesgrupper. För flertalet yrkesverksamma människor är solidariteten inom facket en självklar förpliktelse. De senaste årens erfarenheter har lärt oss alla att väl sammanhållna fackföreningar är oumbärliga om arbetsmarknaden skall fungera någorlunda störningsfritt. Men om man med 17 röster för och 14 röster emot ansluter 450 personer till ett politiskt parti — det var vad som hände i Västmanland förra våren — tror då justitieministern att detta främjar den fackliga sammanhållningen? Det vore intressant att få ett svar på den frågan. Det var ju den händelsen som föranledde min enkla fråga i riksdagen i våras — en fråga som statsministern tydligen aldrig tänker svara på. Den tredje parten, herr talman, är den enskilda människan. Hon sätter i regel den fackliga gemenskapen och gott kamratskap på arbetsplatsen som sina främsta önskemål. Det är här fråga om väsentliga värden, som den enskilde inte kan vara förutan, om hon med glädje skall kunna gå till jobbet dag efter dag, år ut och år in. Vad händer nu om man i denna solidaritet eller som villkor för den 35 ostörda gemenskapen bygger in ett solidaritetskrav som inte alls hör hemma där — ett krav på anslutning till ett visst politiskt parti? Då uppstår i många fall för den enskilde en konflikt som inte kan lösas utan att väsentliga värden går förlorade. Den unga och blyga nykomlingen kanske har svårt nog ändå att finna sin plats i den nya gemenskapen. Han orkar inte med den påfrestning, den ytterligare störning det kan innebära att gå till facket och reservera sig mot kollektivanslutningen. Han blir mot sin vilja medlem i det socialdemokratiska partiet. Men nog måste han uppleva detta som ett allvarligt övergrepp mot en elementär mänsklig rättighet, nämligen att själv fritt och utan tvång få välja politiskt parti. Men för den stridbare, den starka personligheten, den som har många år bakom sig både i facket och inom yrket, för honom kan väl det här ändå inte vålla några problem? Jag tror inte man kan vara så säker på det. Även för många av dessa människor kan en olöslig konflikt infinna sig. En del av dem kan sätta den fackliga solidariteten och gemenskapen så högt att de av den anledningen stillatigande finner sig. Men de upplever kollektivanslutningen som ett övergrepp. Andra åter vägrar att finna sig. Men för dem är inte problemet löst med reservationsrätten. De anser sig kanske inte skyldiga att begära utträde ur en gemenskap som de aldrig bett att få delta i. De kräver rätt och slätt att slippa bli kollektivanslutna. Slutligen har vi en fjärde part i debatten om kollektivanslutningen. Det är samhället. Jag är övertygad om att vi alla i den här kammaren är överens om att samhället har skyldighet att garantera varje medborgare så stor personlig frihet som möjligt, dock med de gränser som hänsyn till andra människor och gemensamma samhällsintressen kräver. Och här har jag ytterligare en fråga till justitieministern: Anser statsrådet att det finns några sådana legitima allmänna intressen — fackliga eller av annat slag — som kan anföras till försvar för det ingrepp i den personliga friheten som kollektivanslutningen utgör? Finns inget sådant försvar, är det samhällets skyldighet att försöka avskaffa kollektivanslutningen. Från våra liberala utgångspunkter har vi i folkpartiet som bekant avvisat lagstiftning. Lika högt som vi värderar största möjliga frihet för den enskilda människan, lika angelägna är vi att ge största möjliga frihet för alla organisationer som verkar i vårt land. Men om de stora kollektiven trampar in på områden där den enskilda människan ovillkorligen måste tillförsäkras full frihet, ställer vi oss tveklöst på den enskildes sida. Rätten att utan påtryckning välja politiskt parti är ett av dessa områden. Därför bör enligt vår mening kollektivanslutningen avskaffas.

Herr talman! Det vi nu diskuterar är en avgörande gränslinje mellan liberal och socialistisk syn på den enskilda människan. Vi liberaler kan, som herr Enlund betonade, omöjligt godta att ett kollektiv av något — Nr 19 slag skall ha rätt att med majoritetsbeslut på medlemsmöte, eller med Tisdagen den beslut i en representantförsamling, fösa in tusentals människor i ett po 11 februari 1975 litiskt parti. Eric Enlund har här med stor klarhet och skärpa visat hur orimligt det är i dag när justitieministerns eget parti kränker respekten — Om kollektivanför den enskilda människan så mycket att det t.o.m. bestämmmer vilket — slutning till politiska parti man skall tillhöra. partier Det här har regeringen svårt att förstå, av två skäl. För det första har socialdemokrater och socialister en helt annan syn på individens rätt att själv bestämma sin partitillhörighet än vi liberaler har. För det andra får det socialdemokratiska partiet massor av medlemmar och pengar genom detta principvidriga förfarande. Den här kombinationen av socialism och egoism firar alltså den triumf som heter kollektivanslutning till politiskt parti. Socialdemokrater missuppfattar avsiktligt och ständigt vad kritiken mot kollektivanslutningen går ut på. Det märkte vit.ex. här i kammaren den 7 november förra året, när vi senast diskuterade saken. Kritiken mot kollektivanslutningen handlar alltså inte om att söka bryta banden mellan den fackliga och politiska arbetarrörelsen. Den handlar om rätten för varje enskild medlem i en fackförening att själv bestämma om han eller hon vill tillhöra den politiska arbetarrörelsen såsom medlem. Samma rätt att själv bestämma har alla andra människor också; den får inte förvägras dem som tillhör fackföreningar som råkar ha en socialdemokratisk majoritet som råkar tycka att det är praktiskt att i klump fösa in människor i sitt eget parti. Kritiken betyder inte heller att man är motståndare till majoritetsprincipen i demokratiska organisationer, som någon också påstod i den senaste debatten här i kammaren. Det är klart att det är majoriteten som bestämmer besluten. Men alla typer av beslut är inte demokratiska därför att de har fattats i demokratisk ordning. Innebörden av ett beslut kan vara sådant att demokratiska grundvärden kommer i kläm även om bakom beslutet står en majoritet. Och det är ett demokratiskt grundvärde att varje människa bör ha rätt att själv bestämma om sin partitillhörighet. Det finns två ganska spännande meningar i justitieministerns svar i dag. Där tvår han sina händer och demonstrerar sin brist på varje formellt ansvar, vilket redan herr Gustavsson i Alvesta har visat. ”Riksdagens båda uttalanden innebär alltså”, säger herr Geijer, ”att det helt överlämnas till partierna själva att bestämma om de i förekommande fall skall fortsätta att tillämpa kollektiv anslutning av medlemmar eller inte. Det kan inte vara en angelägenhet för regeringen att övervaka partiernas handlande i detta hänseende.” Så enkelt förhåller det sig alltså med kollektivanslutningen och med partiernas och riksdagens kritik av den, enligt herr Geijer. Självfallet uppskattar jag den boskillnad som man här gör mellan regeringen och det socialdemokratiska partiet. Den är vi inte vana vid. I andra sammanhang heter det tvärtom att vad partiet beslutar kommer sedan re 37 geringen att lägga fram för riksdagen. En sådan hållning kan också vara naturlig av hänsyn till den interna demokratin inom partiet — även om dagens minoritetsregering måste ta, och har tagit, en rad andra hänsyn i sin politik. Men nu när det handlar om kollektivanslutningen har regeringen tydligen inget som helst inflytande över det socialdemokratiska partiet. Det är ingen angelägenhet ”för regeringen att övervaka partiernas handlande i detta hänseende”, säger herr Geijer. Nu gäller det faktiskt inte flera partier. Det gäller bara ert parti, som tillämpar kollektivanslutning. Det är ett regeringen ganska närstående parti. Kan inte ni i regeringen ta ett samtal i saken med dem i partiet? Det är väl inte att ”övervaka” om man pratar om saken? Det socialdemokratiska partiet fortsätter ju att kollektivt ansluta hundratusentals människor till sig. Kan inte regeringen — under hand och med all mildhet — påpeka att riksdagen nu två gånger av principiella skäl har fördömt ett sådant förfarande? Regeringen vill alltså inte ”övervaka” att riksdagens uttalanden följs. Men jag har hört talas om, herr justitieminister, att det finns ett personellt samband mellan regeringen och det socialdemokratiska partiet. Det sägs t. 0. m. att vissa ledande personer i regeringen också är ledande i SAP. Det kan ju inte vara att ”övervaka” om man övertalar sig själv att följa riksdagens beslut. Efterforskningar har t.ex. gett vid handen att landets statsminister också är ordförande i det enda partiet som tillämpar kollektivanslutning. Varför kan inte statsminister Palme ta ett samtal med partiordförande Palme och fråga varför den senare fortfarande hyllar kollektivanslutningen? Och om det är så att statsminister Palme inte har tumme med partiordförande Palme — kan då inte justitieministern ingripa som medlare, eller hellre: som förmedlare av riksdagens uttalade budskap? Herr Geijer kanske svarar att partiordförande Palme inte kan bestämma sådant på egen hand. Det gäller ju så många hundratusen medlemmar och flera miljoner kronor till partikassan. Det duger inte att bara partiordföranden tar intryck av riksdagen. Därför har jag tittat på det socialdemokratiska partiets verkställande utskott, den ledande gruppen inom regeringspartiet. Där borde man väl rimligen ha något inflytande över kollektivanslutningen till sitt eget parti. Det är alltså en grupp som regeringen inte vill ”övervaka”, för att citera herr Geijer. Men nu råkar det vara så att av verkställande utskottets sju personer är fyra medlemmar av regeringen. Alla sju är riksdagsmän, men majoriteten är alltså regeringsmedlemmar. Om nu regeringen inte vill ”övervaka” sitt eget parti, kan dessa regeringsmedlemmar väl ändå övervaka sig själva så mycket att de följer riksdagens uttalande. De fyra det gäller är statsminister Olof Palme, utrikesminister Sven Andersson, finansminister Gunnar Sträng och socialminister Sven Aspling. Om nu de övriga tre, som inte sitter i regeringen, vägrar följa riksdagens beslut så kan väl regeringen i den här instansen att det socialdemokratiska partiet inte längre tar emot andra medlemmar Tisdagen den än de som individuellt vill ansluta sig till partiet. 11 februari 1975 Det är i själva verket en obetalbar formulering att regeringen inte vill sen sten nit ”övervaka partiernas handlande i detta hänseende”. Det är faktiskt så — Om kollektivanslut att bara där regeringen själv sitter i majoritet i den ledande instansen = ning till politiska tillämpas kollektiv anslutning till politiskt parti. Och vi i oppositionen = partier har inte ställt några som helst krav på ”övervakning” från regeringens sida. Vi begär bara att man för sitt eget partis del skall ta hänsyn till människors berättigade krav att själva, individuellt, få bestämma om man vill ingå i politiskt parti och i så fall i vilket. Jag vill därför ställa den frågan till justitieministern: Även om ni inte vill ”övervaka” partierna, varför kan inte justitieministerns eget parti genom eget beslut upphäva kollektivanslutningen, dvs. inte självt i fort sättningen ta emot medlemmar som förs in i klump i partiet? Kan inte justitieministern, statsministern och andra i egenskap av ledande medlem mar av det socialdemokratiska partiet se till att detta parti i fortsättningen respekterar riksdagens beslut?

Herr talman! Herr Ahlmark undrade om inte herrar Geijer och Palme kunde se till att det socialdemokratiska partiet respekterar riksdagens beslut, och jag vill anknyta till det. Riksdagen har ju två gånger beslutat uttala sig mot kollektivanslutningen, och jag tycker att det är självklart att dessa riksdagens rekommendationer borde följas. Nu sägs det i interpellationssvaret att det inte kan vara en angelägenhet för regeringen att övervaka partiernas handlande, men vad det är fråga om här är ju regeringspartiets handlande. De föregående talarna har närmare utvecklat vad det egentligen är fråga om. Jag tycker uppriktigt sagt att det är ett oförskämt svar som lämnats från regeringsbänken. Man säger rent ut: Ingenting har skett med anledning av riksdagens båda beslut och ingenting kommer heller att ske. Det är kontentan av det svar som har givits.

Det socialdemokratiska partiet kan tydlingen inte skaffa sig medlemmar på normalt sätt utan att ansluta människor som medlemmar vilka inte vet att de blivit medlemmar, medlemmar som partiet inte ens vet 39 vilka de är eftersom redovisningen sker i klump, medlemmar som ofta inte är svenska medborgare och kanske inte ens kan tala svenska eller förstå beslutet. Så långt tycks alltså vårt regeringsparti ha kommit att man inte anser sig behöva ändra på de här förhållandena. Det är minst sagt upprörande. Men varför är det socialdemokratiska partiet så förskräckt för att behöva skaffa sig medlemmar genom frivillig och individuell anslutning? Vad är det för fel med frivillig och individuell anslutning? Jag har under flera debatter i den här saken, här i kammaren och även i gamla riksdagshuset, ställt den frågan, men den är ännu obesvarad från socialdemokratisk sida. Jag ställer den än en gång: Vad är det för fel med frivillig och individuell anslutning till det socialdemokratiska partiet, eftersom man är så ovillig från socialdemokratisk sida att upphöra med kollektivanslutningen?

Herr talman! Nu har den här debatten utvidgats till att gälla kollektivanslutningens vara eller inte vara över huvud taget. Argumenten från olika sidor är ju välkända för alla som sitter här, och jag tänker inte ta upp kammarens tid med att upprepa vad alla redan har hört många gånger förut. Vad herr Gustavsson i Alvesta och herr Enlund från början har fört fram är någonting helt annat, nämligen frågan om eventuella åtgärder av regeringen med anledning av riksdagens uttalanden, senast förra året. Denna fråga måste bedömas från statsrättsliga utgångspunkter, och det är orsaken till att jag svarar i statsministerns ställe. Här rör det sig inte om några konstgrepp, herr Gustavsson i Alvesta, utan om statsrätt. Interpellationer riktas ju till statsråd i angelägenheter som angår tjänsteutövningen. Om någon försöker sig på konstgrepp, tycker jag snarare att det är de debattörer som vill fortsätta debatten från november månad 1974. Som jag redan har sagt kan riksdagens uttalande inte utgöra underlag för några åtgärder från regeringens sida rörande formerna för partiernas medlemsanslutning. Uttalandet får i stället uppfattas som en uppmaning till den som känner sig kallad att svara för den opinionsbildning som det talas om i beslutet.

Herr talman! Jag förstår att det här är en väldigt känslig och besvärlig fråga för det socialdemokratiska partiet, och det har nu ytterligare kommit fram genom justitieministerns senaste uttalande. Justitieministern redovisade varför han har fått frågan. Min interpellation gällde ju vad som har skett i anledning av riksdagens beslut, och den var framställd till statsministern, tillika ordförande i det socialdemokratiska partiet. Eftersom nu frågan är överlämnad till justitieministern bör justitieministern gå till ordföranden i det socialdemokratiska partiet och tala om vad riksdagen har uttalat. Det är väl inte så, herr Nr 19 justitieminister, att regeringen uppfattar ett uttalande från riksdagsma Tisdagen den joriteten som till intet förpliktande? Det är ju den frågan vi diskuterar. 11 februari 1975 Vad har regeringen gjort? Det är väl i alla fall, herr justitieminister, = regeringens uppgift att se till att riksdagens beslut och uttalanden blir — Om kollektivanslutverkställda. I det här fallet har riksdagen uttalat att det genom opinions = ning till politiska bildning mot kollektivanslutning skall visa sig vara möjligt att förmå = partier partierna att själva bringa detta förfarande ur världen, så att som medlemmar endast registreras personer som individuellt begärt inträde i partiet. Vad har det socialdemokratiska partiet och dess ordförande gjort för att det skall bli någon form av resultat? Sedan vill inte statsrådet här diskutera den grundläggande principen i demokratin, nämligen den enskildes rätt att själv avgöra partitillhörighet. Jag förstår inte att justitieministern helt vill undvika detta. Det är ju ändock det grundläggande för vårt demokratiska system.
Herr talman! När justitieministern säger att den här debatten har utvidgats till att gälla kollektivanslutningens vara eller inte vara och med anledning av detta uttrycker något slags förvåning, så finns det verkligen anledning att bli förvånad över det yttrandet. Den här debatten kan naturligtvis inte handla om någonting annat än kollektivanslutningens vara eller inte vara. Riksdagen har sagt sitt. Den vill inte gå in för lagstiftning, men den förväntar sig att det parti som tillämpar kollektivanslutning självt skall bringa denna ur världen. Då måste det naturligtvis vara det socialdemokratiska partiet som har att svara för vad som kommer att ske. Det var också därför som jag ställde min fråga direkt till statsministern i egenskap av ordförande i det partiet — om han ville medverka till att riksdagens förväntningar och önskemål skulle komma att uppfyllas. Den frågan har vi inte fått något svar på. På sätt och vis har vi fått det beskedet att här skall inga förändringar äga rum; det socialdemokratiska partiet kommer att fortsätta med kollektiv anslutning utan att ta någon som helst hänsyn till vad riksdagen har uttalat. Detta finner jag för min del, herr talman, minst sagt beklagligt.
Herr talman! Jag har ofta uppskattat justitieminister Geijer som en mycket orädd politiker. Men nu måste jag säga att det här var det torftigaste inlägg jag någonsin hört landets justitieminister göra. Han sade plötsligt, nästan med skrämsel i rösten, att debatten hade ”utvidgats”. Utvidgats till vad? Till att handla om precis det som de båda interpellationerna gäller och som vi hade hoppats att också herr Geijer skulle ha haft något att säga om: kollektivanslutningen till politiskt parti. Vad regeringen har gjort och inte gjort måste besvaras med ”statsrätt”, säger justitieministern. Men finns det då inga värderingar i botten när 41 det gäller synen på vilken utveckling man vill att det här landet skall ha: om det skall vara ett ökat hänsynstagande till enskilda människor eller ökad kollektivisering? Finns det inga politiska bedömningar som herr Geijer, ens när han är tillfrågad och attackerad här i riksdagen, kan ge uttryck för? Kan han bara säga: ”Det här bör vara statsrätt, jag vägrar att uttala mig?” Har justitieministern aldrig tidigare uttalat sig om politiska frågor och värderingar? Är det bara statsrätt som landets justitieminister i dag är beredd att ta ställning till? Det finns ju en politisk verklighet, som vi ständigt diskuterar här i landet och här i kammaren. Det är t.ex. att de ledande inom regeringen också är ledande medlemmar av det socialdemokratiska partiet. Det finns en personalunion mellan regeringen och de ledande instanserna inom socialdemokratin. Det socialdemokratiska partiet har samma ordförande som landet har statsminister. Fyra av sju medlemmar av SAP:s verkställande utskott är också medlemmar av regeringen. De bör väl känna en förpliktelse att följa riksdagens beslut och medverka till att kollektivanslutningen bringas ur världen. Jag upprepar då frågan: Av vilket skäl har inte justitieministern, statsministern och andra statsråd, just i egenskap av ledande medlemmar av det socialdemokratiska partiet, sew till att detta parti respekterar riksdagens beslut?
Herr talman! Jag måste vidhålla att såväl herr Ahlmark som herrar Gustavsson i Alvesta och Enlund för in debatten på något som inte gäller interpellationen. Och jag vill fråga herr Gustavsson: Vad är det för beslut och uttalande som riksdagen har gjort som innefattar något åläggande för regeringen? Det är i och för sig alldeles klart — det behöver vi inte diskutera här - att flera av regeringens medlemmar sitter i den socialdemokratiska partistyrelsen. Men som jag har sagt finns det inte i uttalandet från riksdagen något som innebär ett åläggande för regeringen att göra någonting. Jag menar att det finns ingen anledning att ytterligare en gång dra upp den debatt som fördes senast i november 1974. Samma argument förs ju fram nu som vid debatten i november, då riksdagen kunde ta ställning till dem. Vi får hålla isär de olika frågorna i alla fall. Jag tror också att fackföreningsrörelsen och de lokala fackföreningarna, som det ju här närmast är fråga om, har tillräckligt starkt sinne för demokrati och för värderingarna mellan den enskildes rätt och solidariteten för att kunna ta ställning till den bakomliggande problematiken. Riksdagen har sagt att man räknar med att det skall ske en opinionsbildning i denna fråga, och det står var och en fritt att hjälpa till att bilda opinion på det sätt som vi gör här i landet. Det är vad jag har att svara på de frågor som ställts.
Nr 19 Herr talman! Det är inte fråga om fackföreningarna, utan det är fråga Tisdagen den om det socialdemokratiska partiet och vad som har gjorts. Det gäller 11 februari 1975 opinionsbildningen, och då uppkommer frågan: Vad har statsministern, = Övriga regeringsmedlemmar och de socialdemokratiska riksdagsmännen Om kollektivanslutgjort för att bilda opinion i enlighet med riksdagens uttalande? ning till politiska Samma argument som i höstas förs fram, säger justitieministern. Ja, — partier det är ingenting som har förändrats, utan frågan är lika aktuell. Justitieministern frågar: Vad är det för uttalande som ålägger regeringen att göra någonting? Jag tar detta som ett svar på min fråga till statsrådet, att ett uttalande från en riksdagsmajoritet, där icke socialdemokraterna ingår, uppfattar justitieministern som till intet förpliktande.

Herr talman! Det är inget ”åläggande” från riksdagen, säger justitieministern. Jag tror att det är statsrätten som är ute och går igen. För det är det faktiskt en uppmaning till ledande politiker, inte minst i regeringsställning, att göra någonting. Så här säger riksdagen: ”Individens rätt att fritt och självständigt välja politiskt parti är grundläggande för demokratin. Utskottet kan därför av principiella skäl inte acceptera kollektiv anslutning av människor till politiskt parti.” Om riksdagen har sagt att en sak är ”grundläggande för demokratin” kan man väl tänka sig att regeringens ledamöter i sina olika kapaciteter försöker arbeta för detta som är ”grundläggande för demokratin”. Men herr Geijer menar att han står helt utanför varje förpliktelse — det är ju bara statsrätt som regeringen bryr sig om. Det finns ingen anledning att än en gång debattera saken, säger justitieministern. Ja, jag kan förstå det om man har så svaga skäl som jag antar att justitieministern skulle ha, ifall han ville diskutera sakfrågan. Men för oss som vill ha bort kollektivanslutningen, därför att den innebär ett kränkande ingrepp mot människors rätt att själva bestämma om de skall tillhöra ett politiskt parti och i så fall vilket, måste naturligtvis debatten fortsätta. Det är tydligen bara genom upplysningens kraft som vi kan få den här saken ur det svenska samhället. Fackföreningarna har säkerligen ett starkt sinne för demokrati och för att ta ställning till den bakomliggande problematiken, säger statsrådet Geijer. Ja, fackföreningarna har sinne för demokrati i en massa avseenden. Men det finns ett antal fackföreningar som tillämpar kollektivanslutning, vilket vi liberaler anser vara i strid med det demokratiska grundvärdet, att varje människa själv skall avgöra om han eller hon vill tillhöra ett politiskt parti. Till slut säger justitieministern att det ju bara var en ”opinionsbildning” riksdagen ville ha, och den får man väl sköta på vanligt sätt. Ja, det får man väl göra i så fall. Och ett sätt är alltså att ta upp saken i riksdagen, att ständigt söka värna om enskilda människor. Och då vore det ju trevligt att någon gång också få höra landets justitieminister ha en åsikt om 43 det centrala: Hur skall vi skydda de enskilda människorna när det gäller deras rätt att själva besluta om vilket politiskt parti de skall tillhöra?

Herr talman! Herr Ångström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidtaga i avsikt att påskynda handläggningen av skadeståndsmål i vattendomstolarna för att enskilda sakägare inte skall drabbas av orimliga tidsförskjutningar då det gäller att få ut sina ersättningar. Det är riktigt som herr Ångström har antytt i sin interpellation att långa väntetider har varit vanliga för sakägare när det gäller den slutliga prövningen av ersättningsfrågor i vattenmål. I allmänhet har dock vattendomstolarna i dessa fall dömt ut ersättningar avräkningsvis. De olägenheter som herr Ångström pekat på utgjorde en av anledningarna till att regeringen redan år 1968 tillsatte en utredning med uppgift att göra en allmän översyn av vattenlagen. Enligt vad jag inhämtat avser denna utredning att avge slutbetänkande under år 1976. Herr Ångström har i sin interpellation också gjort gällande att vattendomstolarnas kapacitet är för liten. Det är möjligt att så var fallet under den starka utbyggnaden av vattenkraften under 1950 och 1960 talen. Numera torde dock inte vattendomstolarnas kapacitet vara för liten. Vattendomstolarna är sedan ett par år tillbaka integrerade i tingsrättsorganisationen. Prioriteringen av resursinsatser mellan olika målgrupper i tingsrätterna ankommer i första hand på domstolarna själva att göra. Inga krav på förstärkningar av vattendomstolarna har i anslagsframställningar framförts under senare år. Jag kan i sammanhanget nämna att det inom justitiedepartementet f. n. pågår förberedelsearbete för en undersökning av resultatet av genomförda organisatoriska reformer beträffande fastighetsoch vattendomstolarna.

Herr talman! Eftersom herr Ångström har blivit förhindrad att närvara vid dagens plenum har jag blivit ombedd att ta emot svaret, och jag tackar då först justitieministern för svaret på interpellationen. Av svaret framgår att statsrådet delar herr Ångströms uppfattning att väntetiderna vanligen har varit långa för sakägare när det gällt den slutliga prövningen av ersättningsfrågorna i vattenmål. Men svaret är negativt så till vida att justitieministern inte ställer i utsikt några åtgärder i syfte att påskynda handläggningen av skadeståndsmål i vattendomstolarna. Alt tingsrätterna, i vilka vattenrätterna numera är integrerade, inte har begärt några förstärkningar för den del av arbetet som gäller vattenmålen kan ju bero på att man behöver tid för anpassning till den nya situation som har uppkommit genom integreringen. Men detta förhållande bör inte få hindra en förstärkning av resurserna på vattenmålssidan. Det finns säkert också skäl för den undersökning rörande resultaten av genomförda organisatoriska reformer när det gäller fastighetsoch vattendomstolarna som nu förbereds i justitiedepartementet. Det är mycket troligt att den undersökningen kommer att visa att behov av förstärkningar föreligger. Men hur det än blir med den saken löser ju en sådan undersökning inte dagens problem. Erfarenheten visar redan nu att väntetiderna har varit och är orimligt långa. Det har berättats för mig att det förekommit att vederbörande sakägare dött i väntan på skadeståndet och att stärbhuset sedan fått vänta så länge att skadeståndsfordran gått vidare till nästa stärbhus innan ersättning utbetalats. Herr Ångström visar i sin interpellation på förhållanden som enligt min mening är helt oacceptabla. Så snart ingreppen vid ett kraftverksbygge blivit fastställda borde skadeståndsfrågorna tas upp till behandling vid domstol och så snart som möjligt avgöras. Erfarenheterna av vattenbyggnader är nu så omfattande att det bör vara möjligt dels att i tid få fram nödvändiga utredningar från sökandena, dels att utan långa väntetider ta ställning till skadeståndskraven. Kan man inte slutgiltigt fastställa skadeståndets storlek borde det vara möjligt att å conto betala ut ett skäligt belopp till vederbörande, så att han kan vidta nödiga åtgärder för att lösa de problem som uppkommer. Enligt min mening har tredje man här kommit i ett besvärande underläge, och det måste man på något sätt avhjälpa. Det är viktigt för den enskilde att ersättningsbeloppet fastställs utan onödig tidsutdräkt. Det är ofta med hjälp av denna ersättning han har att skaffa sig en annan fastighet eller att på annat sätt ersätta de förluster han gör t.ex. av fiskevatten. Han kan som sagt behöva skaffa sig en annan fastighet eller på annat sätt förstärka sin ekonomiska situation. Det är därför angeläget att de domstolar som har att handlägga skadeståndsmål av dessa slag verkligen har personal som gör det möjligt att avgöra sådana mål inom rimlig tid. Justitieministern säger att han inte tror att det är någon brist på personal f. n. men att det kan ha varit det under 1950 och 1960-talen. Då frågar man sig: Vad kan det då bero på, att väntetiderna blir så orimligt långa? Beror det inte på att det inte finns lämpligt folk att sätta på ärendena, så att de kan avgöras i tid? Justitieministern låter oss veta att regeringen redan 1968 tillsatte en utredning med uppgift att göra en allmän översyn av vattenlagen. Utredningen beräknas vara klar någon gång under nästa år. Det är ju gott och väl, men det avhjälper knappast de svårigheter — eller skall vi säga missförhållanden — som herr Ångström påtalat i sin interpellation. Det är först när man ställer nödiga resurser till förfogande som man kan komma till rätta med dessa problem. Därför vill jag fråga, om inte justitieministern ändå vill överväga åtgärder av det slaget.
Herr talman! Vad man kan göra för att tillgodose sakägare i den typ av mål som tagits upp i interpellationen är givetvis en viktig fråga. Herr Westberg i Ljusdal har själv pekat på möjligheten att få ut ersättning avräkningsvis. Jag vet inte om herr Westberg känner till i vilken utsträckning det begärs och i vilken utsträckning det förekommer. Jag skall ärligt säga att jag inte själv har så förfärligt stor kännedom om detta, men de upplysningar jag har fått innebär att framställning om att få ut ersättning å conto på kommande slutuppgörelse behandlas generöst. Jag hoppas att de uppgifterna är riktiga, och i så fall finns det ju där en möjlighet. Det är nog inte så, herr Westberg, att det i dag är någon brist på personal vid vattendomstolarna och att detta skulle vara anledningen till de långa dröjsmålen. De sammanhänger — som herr Westberg också känner till — med många andra faktorer än bara domstolens kapacitet, vilket ju också har anförts i interpellationen, nämligen behovet av och svårigheterna ibland att få sakkunnigutlåtanden, om mycket tidsödande utredningar måste göras. Sådana saker måste också tas med i beräkningen. Det hjälper inte hur mycket folk som finns i vattendomstolen, om man där måste vänta på att det skall komma fram sakkunnigutlåtanden. Sedan är det klart att vi hoppas att den här utredningen — som vi nu tror snart skall komma med sitt betänkande — skall bli till glädje för kommande mål. Att det förekommit dröjsmål är jag den förste att erkänna, men jag har ändå velat framhålla att man redan för ganska länge sedan har beaktat behovet av att se över lagstiftningen för att undersöka vad som kan göras för att påskynda mål av denna typ.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för den positiva syn han har på frågan. Jag tror att det genom lämpliga åtgärder skall vara möjligt att komma till rätta med rådande missförhållanden. Det är antagligen så att det finns tillräckligt med personal och att det bara är en fråga om att verkligen på allvar ta itu med de här problemen, så att man kan komma i kapp med alla de mål som ligger och väntar. Nu säger justitieministern att väntan på resultat av utredningar, sakkunnigutlåtanden, och annat sådant bidrar till förseningarna. Det är möjligt, men det är också sagt i interpellationen att nya ansökningar om ytterligare kraftverksbyggen har förtur och skjuter undan ersättningsfrågorna, t.o.m. i mycket gamla mål. Kan inte också det vara en förklaring till fördröjningarna? Justitieministern säger att avräkningsförfarandet tillämpas i betydande utsträckning. Då vill jag bara uttala det önskemålet, att man bör vandra vidare på den inslagna vägen, så att sakägarna får ut skäliga belopp i rimlig tid och kan göra de föranstaltningar som kan behöva vidtas med anledning av de skadeverkningar som sådana här kraftverksbyggen åstadkommer.

lästräning för Herr talman! Herr Pettersson i Västerås har frågat mig vilka åtgärder — intagna m.fl. inom kriminalvårdsstyrelsen ämnar vidtaga för att bereda dels intagna på kri — kriminalvården Som herr Pettersson uppger i sin interpellation har en relativt stor del av kriminalvårdens klienter läsoch skrivsvårigheter. Flera undersökningar har visat att dessa svårigheter inte kan förklaras av brister i den allmänna begåvningen. Då man konstaterat att en intagen på en kriminalvårdsanstalt på grund av läsoch skrivsvårigheter inte kan tillgodogöra sig den utbildning som finns på anstalten, har man i många fall tagit kontakt med det kommunala skolväsendet. Särskilt utbildade lärare har därvid ställts till förfogande för enskild undervisning. Denna undervisning har meddelats i en för varje enskild intagen erforderlig omfattning, vanligtvis till dess att vederbörande bedömts kunna läsa och skriva i normal omfattning. Beträffande klienter inom frivården har sedan några år tillbaka vid vissa skyddskonsulentdistrikt anordnats kurser i syfte att förbereda klienterna för inträde i arbetsmarknadsutbildning. Kurserna, som har anordnats i samarbete med arbetsmarknadsverket och andra myndigheter, har varit av samhällsorienterande art men också innehållit vissa moment av läsoch skrivträning. Som framgår av interpellationen företogs en undersökning rörande arbetslösheten bland frivårdsklienter i Västerås frivårdsdistrikt under hösten 1974. När resultatet av undersökningen kom till kriminalvårdsstyrelsens kännedom, tog styrelsen efter viss kompletterande utredning rörande förhållandena vid andra frivårdsdistrikt upp denna fråga i den särskilt tillsatta arbetsgruppen för samarbete mellan kriminalvårdsverket och arbetsmarknadsverket. Efter diskussion i denna grupp fördes frågan vidare till brottsförebyggande rådets särskilda arbetsgrupp för anpassningsfrågor, vilken vid sammanträde i början av januari månad 1975 bedömde ärendet så angeläget att man beslöt kalla skyddskonsulenten i Västerås till sammanträde i mitten av mars månad. Arbetsgruppen undersöker nu närmare de aktualiserade problemen. Den i interpellationen redovisade undersökningen är sålunda inte av den karaktär att den kan läggas till grund för mera omfattande åtgärder. Eftersom bristande läsoch skrivkunskaper kan utgöra ett sådant hinder i anpassningen i samhället som medför ökade svårigheter att erhålla en arbetsanställning är det av vikt att även denna fråga blir föremål för behandling i detta arbete. När resultatet av arbetet föreligger blir det tillfälle överväga vilka fortsatta åt gärder som behövs.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min interpellation. Interpellationen framställdes med anledning av att en relativt stor del av kriminalvårdens klienter har betydande läsoch skrivsvårigheter. Med anledning av de i interpellationen anförda sakuppgifterna, som jag här inte skall upprepa, ville jag veta vilka åtgärder kriminalvårdsstyrelsen avser att vidta i syfte att bereda dels intagna på kriminalvårdsanstalter, dels frivårdens klienter läsoch skrivträning. I sitt svar medger justitieministern att en stor del av kriminalvårdens klienter har läsoch skrivsvårigheter. Men det förefaller som om justitieministern har den uppfattningen att man inom kriminalvården avhjälper dessa brister mycket snabbt. En del av anstalternas klienter, de som inte kan tillgodogöra sig den utbildning som finns på anstalten, får enskild undervisning i erforderlig omfattning, vanligtvis till dess att vederbörande bedömts kunna läsa och skriva i normal omfattning, säger justitieministern. Till detta ställer jag mig starkt tvivlande. Enligt en undersökning som utförts av kriminalvårdsstyrelsens utvecklingsenhet har nämligen ungefär var fjärde intagen på kriminalvårdsanstalterna läsoch skrivsvårigheter. Detta framgår av rapport nr 7, utgiven i februari 1974 och betitlad Utbildningsnivå hos ungdomsfängelsedömda, och av rapport nr 10 från november 1974, Utbildningsbrister hos vuxna fängelsedömda. Då vi i landet varje år tar in omkring 12 000 personer på våra fängelser skulle det innebära att man på kriminalvårdsanstalterna varje år lär ca 3 000 personer att läsa och skriva. Det är en ganska fantastisk prestation! Denna undervisningsbravad blir inte mindre anmärkningsvärd om man betänker att ca 70 96 av de intagna har en strafftid som understiger fyra månader. Om uppgiften är riktig borde skolöverstyrelsen ha mycket att lära av kriminalvårdens undervisningsmetoder. Trots att grundskolan är nioårig är det ett stort antal elever som inte lyckas lära sig läsa och skriva med SÖ:s metoder. Enligt läsforskarna har ca 25 96 av svenska folket en viss nedsättning i förmågan att läsa och skriva. I skolorna har enligt samma forskare f. n. 5 96 av eleverna sådana svårigheter med läsning och skrivning att de behöver speciell hjälp. Jag ställer mig alltså mycket tvivlande till kriminalvårdsstyrelsens utbildningsprestation. Om uppgiften emellertid skulle vara riktig tycks samma utbildningskapacitet dock inte stå frivårdens 17 000 klienter till buds, detta trots att kriminalvårdsstyrelsens undersökningar visar att 25-40 96 eller ca 7 000 av frivårdsklienterna har grava läsoch skrivsvårigheter. Trots det stora behovet av hjälp har frivårdsklienterna endast erbjudits ett par tre s.k. KNUFF-kurser. Dessa kurser har otvivelaktigt haft sitt värde som bevis för att även svårt störda klienter kan anpassa sig till en skolsituation, om undervisningen tillrättaläggs för dem. Kurserna, som endast omfattar åtta veckor, hade i första hand inte till syfte att lära eleverna läsa och skriva utan att ge samhällsorientering. F.n. görs i Västerås inom arbetsmarknadsutbildningens ram försök = Nr 19 med läsoch skrivträning av frivårdsklienter. Men denna kurs skall enligt Tisdagen den uppgift pågå endast i fyra månader. Man måste vara ganska stor optimist 11 februari 1975 för att tro att man skall kunna lära personer med grava läsoch skrivsvårigheter att läsa och skriva på fyra månader. Och varför får frivårds — Om skrivoch klienterna endast en kurs, när det enligt kriminalvårdsstyrelsens beräklästräning för ningar finns ca 7000 frivårdsklienter med läsoch skrivsvårigheter? intagna m.fl. inom Herr talman! Trots att justitieministerns svar är ofullständigt och trots — kriminalvården att de faktiska bristerna förbigås är jag ändå beredd att vid nuvarande tidpunkt förklara mig nöjd med svaret. Men då frågan är av fundamental betydelse kommer jag att bevaka den och återkomma i annat sammanhang. Justitieministern anser — och det är positivt, även om formuleringen är försiktig — att bristande läsoch skrivsvårigheter kan utgöra sådant hinder i anpassningen i samhället som medför ökade svårigheter att erhålla en arbetsanställning och att det därför är viktigt att denna fråga uppmärksammas. Jag vill nog påstå att det inte bara kan utgöra ett hinder, utan det utgör i högsta grad ett hinder för anpassningen i samhället, framför allt när det gäller att komma ut på arbetsmarknaden. Jag vill fråga: Kan jag utgå ifrån att justitieministern på allt sätt kommer att medverka till att de aktualiserade problemen följs upp och att vi kan förvänta oss konkreta initiativ från kriminalvårdsstyrelsens sida i syfte att avhjälpa de intagnas och frivårdsklienternas brister när det gäller läsoch skrivkunskaper? Jag vill. också fråga om justitieministern kan nämna någon tidpunkt då vi kan förvänta oss sådana åtgärder.
Herr talman! Jag är helt överens med herr Pettersson i Västerås om att den bristande läsoch skrivkunnigheten hos de intagna på fängelser och hos frivårdsklientelet är en fråga som tidigare kanske inte uppmärksammades i tillräcklig utsträckning. Man har emellertid mer och mer kommit till insikt om att bland det bästa man kan göra — bättre än mycket annat man har försökt — är att avhjälpa bristande läsoch skrivkunnighet. Jag kan försäkra herr Pettersson att man inom kriminalvårdsstyrelsen och justitiedepartementet är inriktad på att på allt sätt avhjälpa de brister som här tidigare förekommit. Vi genomförde som bekant den 1 juli förra året en kriminalvårdsreform. En av de bärande tankarna i denna reform är att dömda personer skall vara tillförsäkrade samma rättigheter till samhällets service — i den mån inte själva domen lägger hinder i vägen - som andra människor, alltså i fråga om sjukvård, skolutbildning och yrkesutbildning. Därför pågår också ett samarbete mellan kriminalvårdsstyrelsen och skolöverstyrelsen som säkerligen kommer att bära frukt. Jag kan inte ange någon tidpunkt för när åtgärderna kommer att sättas in — detta är ett fortlöpande arbete som pågår på olika anstalter för att avhjälpa dessa brister. Detsamma gäller skyddskonsulenternas arbete. Jag skulle emellertid vilja rätta till en sak i herr Petterssons anförande 49 som väl inte var alldeles riktig. Herr Pettersson frågar hur man skall kunna göra någonting för dessa människor när de bara sitter fyra månader i fängelset. Dessa fyra månader anger genomsnittstiden. De allra flesta sitter en månad, nämligen rattfylleristerna. Vi har 3 000 å 4000 rattfyllerister. Herr Pettersson och jag är säkerligen överens om att man inte lär kunna göra särskilt mycket på 30 dagar. Det är beträffande det övriga klientelet, som sitter en längre tid i fängelse och som har andra problem, vi har möjligheter att göra någonting. Och det görs redan i dag mycket. Det finns t.ex. många folkhögskolor som utför ett utomordentligt fint arbete genom att deras lärare går in i fängelserna och tar sig an de utbildningsproblem som förekommer.

Herr talman! Får jag uttrycka min tillfredsställelse med justitieministerns positiva syn på dessa frågor. Det handlar om en betydande grupp av människor som har mycket stora svårigheter att anpassa sig i samhället. De har svårt att få arbete — de stora arbetslöshetssiffrorna för kriminalvårdsklientelet ger ett belägg härför. Jag vill belysa detta med ett exempel från Västerås distrikt. För att få en siffermässig uppfattning om arbetssituationen inom Västerås distrikt för frivårdsklientelet gjorde skyddskonsulenten en förfrågan hos sina övervakare och fick följande svar.

Sålunda arbetade inte fullt 40 96 i den öppna marknaden, de flesta inom verkstadsindustrin i mindre kvalificerade arbeten. Endast en var tjänsteman. Då rapporteringen endast avsåg arbetssituationen en viss dag framgick inte hur många som hade fast respektive tillfälligt arbete. De 14 egna företagarna drev enklare rörelser av typ potatisförsäljning, flaggstångsmålning osv. Det kan också tilläggas att drygt 60 96 av frivårdsklienterna är under 23 år, varför siffrorna måste betecknas som ännu mer alarmerande. Dessa människor har över huvud taget svårt att klara sin livssituation. De har betydande svårigheter i umgänget och kontakter med andra människor. Deras handikapp att inte kunna läsa och skriva i normal omfattning utgör en hämsko på praktiskt taget alla områden. Samhället måste därför gripa in och hjälpa denna stora grupp människor att komma över sitt handikapp. Man måste med andra ord ge dem en rejäl chans att få fast mark under fötterna innan de går ut i samhället. Justitieministern talar här om skolor som sänder lärare till anstalterna. Jag tror att det är sådan verksamhet man måste lägga vikten vid, eftersom det ute i samhället, såvitt mig är bekant, finns endast två skolor som kan ge läsoch skrivutbildning för vuxna. Det är Löftadalens folkhögskola i Halland och Studieförbundet Vuxenskolan. Möjligheterna till utbildning för de människor det gäller är alltså ganska begränsade och därtill mycket — Nr 19 kostnadskrävande. Tisdagen den Jag skall med stort intresse följa debatten under den närmaste tiden 11 februari'1975 och se vilka åtgärder som kommer att vidtas, och jag vill till sist tacka justitieministern för svaret och också uttrycka den förhoppningen att Om skrivoch justitieministern benäget medverkar till en förbättring av kriminalvårdens = lästräning för